Herr talman! Det här är en ganska onödig debatt, med tanke på att Margit Gennser och jag debatterade frågan om progressionsförbehåll i dubbelbeskattningsavtalen här i kammaren så sent som för en månad sedan. När Sverige nu tecknar dubbelbeskattningsavtal med Turkiet ingår i vanlig ordning ett progressionsförbehåll. Det innebär att vi förbehåller oss rätten att beakta den inkomst som undantagits från beskattning vid beräkning av progressiv skatt på inkomster som beskattas i Sverige. Ett undantag från denna regel har gjorts gentemot de nordiska länderna. Motivet för detta är den likhet som råder i beskattningsförhållandena och det nära samarbete inom skatteområdet som etablerats mellan de nordiska länderna. Att frångå progressionsregeln i avtal med andra länder är enligt utskottets mening inte motiverat. Det kan inte anses rimligt att det faktum att en inkomst befrias från beskattning skall leda till att även övriga inkomster åsätts en lägre beskattning. Herr talman! Med det anförda yrkar jag avslag på reservationen och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Konstitutionsutskottets betänkande 1987/88:25 behandlar presstödsfrågor. Just nu pågår en utredning i dessa ärenden genom dagstidningskommittén, vars uppgift är att bl.a. utvärdera erfarenheter och effekter av det nuvarande stödet till dagspressen och föreslå ändringar i reglerna. Denna utredning, som är den sjätte på området under 20 år, planerar att lägga fram sitt slutbetänkande under första halvåret 1988. Eftersom presstödsfrågorna således är under utredning finns det nu ingen anledning att företa några förändringar i stödets struktur. Det finns tvärtom anledning att avvakta utredningens betänkande och resultatet av remissbehandlingen härav. Årets utskottsbetänkande innebär att regeringens proposition på en viktig punkt avstyrks. Regeringen har föreslagit att produktionsbidraget skall höjas med 5 96. Enligt utskottsmajoriteten är denna höjning otillräcklig, varvid som skäl anförs att kostnadsstegringarna sedan den förra uppräkningen uppgår till det dubbla. Utskottsmajoriteten föreslår en höjning med ytterligare 5 I. Detta ställningstagande strider klart mot de besparingssträvanden som finns på den offentliga sektorn. Det torde finnas åtskilliga exempel från skilda håll på att kostnadsstegringarna kraftigt har ökat utan att det därför varit möjligt för riksdagen att bara plussa på. Ansvaret för kostnadsutvecklingen i samhället måste leda till att vi alla är beredda att visa återhållsamhet i vår anslagsgivning. Det finns enligt min mening anledning att göra besparingar på områden där man kan bedöma att detta kan ske utan allvarliga men för verksamheten i fråga. I motion 1987/88:K802 har från moderat håll yrkats att regeringens förslag om en S5-procentig höjning avslås och att det i stället görs en 20-procentig nedskärning i förhållande till nu utgående produktionsbidrag. Prot. 1987/88:118 Vi anser således att en dylik besparing är nödvändig att göra med hänsyn till kostnadsutvecklingen. I reservation nr 1 har vi moderater följt upp detta förslag, och jag yrkar härmed bifall till denna reservation samt till reservation 4. Herr talman! I övrigt finns det, som jag redan anfört, anledning att avvakta dagstidningskommitténs förslag. Det är min förhoppning att kommittén kommer att föreslå förändringar i stödsystemet som ger stöd till de rationaliseringssträvanden som finns inom svensk dagspress. Det nuvarande stödet är inte lämpligt utformat för att uppnå detta syfte.

Herr talman! I slutet av 1985 tillsattes dagstidningskommittén med uppgift att utvärdera effekterna av det hittillsvarande presstödet och föreslå eventuella förändringar i detta. Kommittén beräknas avlämna sina förslag sent i vår. I avvaktan på dessa förslag innehöll årets budgetproposition inga nyheter av principiellt intresse, endast marginella ändringsförslag. Från folkpartiets sida fann vi det inte heller befogat att i detta läge förorda mer omfattande förändringar i förhållande till propositionen, annat än på två punkter. Den ena gäller beloppet och nivån för produktionsstödet. Den andra gäller anslaget till presslånefonden. Regeringen föreslog att pressens lånefond skulle tillföras ett belopp på 87,5 milj.kr. för budgetåret 1988/89. Därmed skulle ytterligare 62,5 milj.kr. tillföras lånefonden för att fullfölja beslutet att medge Aftonbladet och Svenska Dagbladet ett lån på 175 milj.kr. för att uppföra en ny gemensam tryckerianläggning. Folkpartiet motsatte sig denna medelsanvisning med hänsyn till presstödsförordningens föreskrifter. Förordningen innebär ett klart förbud mot att anslå medel till sådana projekt som bedöms kunna finansieras på den allmänna kreditmarknaden till normala marknadsmässiga villkor och på från företagets synpunkt betryggande sätt. Några svårigheter att på marknaden upplåna erforderligt finansieringskapital fanns inte, vilket de lånesökande företagen förklarat inför presstödsnämnden. Någon ytterligare medelsanvisning för lånet till Aftonbladet och Svenska Dagbladet bör därför inte ske. Anvisningen till pressens lånefond kan reduceras med 62,5 milj.kr. i förhållande till propositionens förslag. Jag yrkar alltså bifall till reservation 7. Produktionsbidraget utgör den största enskilda posten i presstödet och beräknas för 1987 ha uppgått till ca 375 milj.kr. Med hänsyn till kostnadsutvecklingen inom tidningsbranschen sedan 1985 — det senaste år då en mer väsentlig höjning av produktionsbidraget skedde — föreslogs i propositionen en uppräkning av produktionsstödet med 5 9 till en beräknad kostnad av 18,65 milj.kr. Motiveringen var de kostnadsstegringar som uppkommit sedan produktionsbidraget senast höjdes. I detta ligger inbyggt ett indextänkande som riksdagen hittills avvisat i detta sammanhang. När man skall söka bedöma dagspressens ekonomiska situation måste självfallet även inkomstsidan beaktas — inte bara kostnadsut vecklingen. Det framgår av redovisningar av dagspressens ekonomi för de Prot. 1987/88:118 två senaste åren att den ekonomiska utvecklingen för flertalet tidningar, även 10 maj 1988 stödtidningar, varit gynnsam, framför allt beroende på en långvarigt god annonskonjunktur. Att ett mindre antal tidningsföretag trots betydande presstöd inte lyckas förbättra sin situation är anmärkningsvärt men kan inte motivera en generell höjning av produktionsbidragen. I motsats till den höjning med 5 96 som regeringen föreslog ansåg vi en reduktion av anslaget med 5 20 vara motiverad. I förhållande till propositionen innebar vårt yrkande en besparing på denna punkt på drygt 37 milj.kr. I konstitutionsutskottets behandling av presstödet har nu häpnadsväckande saker inträffat. Utskottet säger nej till förslag från moderaterna och folkpartiet om en minskning av produktionsbidragen. Men utskottet nöjer sig inte med detta. Inte ens den ökning på närmare 19 milj.kr. som regeringen föreslagit anses vara tillräcklig. Ytterligare 19 milj.kr. skall nu enligt utskottsmajoriteten tillföras lågtäckningstidningarna. Det sker med följande fylliga motivering: ”Enligt utskottets mening är den i propositionen föreslagna 5-procentiga höjningen av produktionsbidraget otillräcklig, då kostnadsstegringarna sedan den förra uppräkningen uppgår till ungefär det dubbla.” Denna mening kostar skattebetalarna ytterligare 19 milj.kr. Här finns nu anledning att ställa frågan: Är det inte resultatet snarare än kostnadsstegringarna som bör ligga till grund för en bedömning av tidningarnas ekonomi? Vinstökningen för de subventionsberättigade tidningarna har varit mycket stor mellan 1986 och 1987. För Svenska Dagbladet ökar vinsten från 0 till 10 milj.kr., för Arbetet från 2,6 milj.kr. till 12,5 milj.kr., och för A-pressen från minus 5,5 milj.kr. till plus 19,7 milj.kr. 1987 har enligt samstämmiga uppgifter varit det i särklass bästa året för svensk dagspress. I det läget föreslår KU:s majoritet en extra stor höjning av produktionsbidragen. Frågan är då: När skall en reducering av de statliga subventionerna kunna äga rum om den inte kan ske nu? Och nästa fråga måste bli: Är huvudskälet för den extra kraftiga höjningen att socialdemokraterna och centern vill vara säkra på att de förstärkningar som dagstidningskommittén väntas föreslå skall ske från en ännu högre utgångsnivå än den som nu gäller? Jag yrkar, herr talman, bifall till reservation 2 och även till reservation 5.
Herr talman! Jag är ganska nöjd med konstitutionsutskottets betänkande om presstödet. Det är ju svårt för vår del att vara annat, när nu utskottet har biträtt vpk:s partimotion om en 10-procentig höjning av produktionsbidragen till dagspressen. Stödet till dagspressen har i stort sett varit oförändrat sedan 1985 samtidigt som kostnadsfördyringarna varit stora. Därför menade vi i vår motion att regeringens förslag om en 5-procentig höjning var otillräckligt. I avvaktan på dagstidningskommitténs snart kommande betänkande tycker vi att utskottet kommit till ett väl avvägt beslut, när man i enlighet med vpk-motionen förordar en 10-procentig höjning. Stödet till dagspressen har spelat en stor roll för att upprätthålla mångfalden — låt vara att den är mycket otillräcklig — inom dagspressen. Utan 15 detta stöd skulle massor av tidningar ha dött sotdöden och på de allra flesta orter i vårt land skulle vi ha haft en renodlad monopolsituation. Det gäller också Stockholm, där Svenska Dagbladet näppeligen skulle ha överlevt utan presstödet. Tack vare detta åtminstone från moderat håll förkättrade presstöd har Svenskan kunnat utvecklas till att bli en riktigt bra tidning, och jag hoppas verkligen att tidningens journalister lyckas stå emot ledningens och moderata samlingspartiets nya försök att reducera tidningens roll till partimegafonens. Apropå de diskussioner som i annat sammanhang förts i konstitutionsutskottet om att vissa tidningar ibland kränker enskilda människors integritet hoppas jag att Hans Nyhage noterat de händelser som på sistone timat på Svenska Dagbladet och är klar över vilka de ansvariga är. Förhoppningsvis är han litet skamsen. Ibland sägs det att presstödet kostar så förfärligt mycket. Det är ett oriktigt påstående. Reklamskatten infördes för att bekosta presstödet, och intäkterna från den skatten är i dag faktiskt större än presstödet. Nog är det väl rimligt att reklammakarna får vara med och bekosta att vi kan upprätthålla en viss pluralism i pressen? Från vpk:s sida förordar vi i enlighet med Journalistförbundets förslag en betydande skärpning av skatten på direktreklam för att bredda möjligheterna till utvidgat presstöd. Det hävdas ibland att presstödssystemet gynnar vissa tidningar. Men avsikten med ett selektivt presstödssystem är ju just att också de svagare tidningarna skall kunna överleva för att pluralismen därmed skall kunna bevaras. Samtidigt skall vi vara klara över att vi förutom det direkta presstödet har ett indirekt presstöd som är vida större. Det gäller bl.a. momsbefrielsen och den reducerade reklamskatten för dagspressen. Här är det faktiskt så att det är de stora och rika tidningarna som relativt sett tjänar mest på detta stödsystem. Som vanligt reserverar sig moderaterna och folkpartiet, vilka aldrig riktigt accepterat presstödet, för kraftiga nedskärningar. Moderaterna vill minska anslaget med 20 26, medan folkpartiet nöjer sig med i runda tal 10 96. Effekterna skulle bli att en rad tidningar går under samtidigt som dagstidningskommittén sitter och filar på ett slutbetänkande, som förhoppningsvis kommer att skapa nya möjligheter för våra dagstidningar att överleva. Konstitutionsutskottets majoritet tänker inte vara med om att skicka ut några nya dödspatruller i tidningsvärlden och avvisar de båda högerpartiernas förslag. Moderaternas och folkpartisternas framfart då det gäller presstödet är emellertid oroande med tanke på hur en eventuell borgerlig majoritet skulle hantera presstödsfrågorna. Centerns möjligheter att hålla emot i ett sådant läge tror jag tyvärr skulle vara obefintliga. Även på denna punkt finns det alltså anledning att varna för konsekvenserna av en eventuell, men förhoppningsvis osannlik, borgerlig regering. Häromåret avskaffade riksdagen mot vpk:s röster det s.k. etableringsstödet. Den egendomliga motiveringen var att detta lilla anslag ändå inte utnyttjades särskilt ofta och inte fullt ut. För vår del anser vi att det är positivt om nya tidningar startas. I det här fallet gäller det huvudsakligen s.k. endagstidningar. Borttagandet av etableringsstödet har gjort det betydligt svårare att sätta i gång nya tidningsprojekt. Det är anledningen till att vpk vill återinföra etableringsbidraget och höja utvecklingsbidraget. Jag yrkar bifall Prot. 1987/88:118 till reservationerna 3 och 6. 10 maj 1988 Herr talman! Alf Svensson har i en motion, som jag sympatiserar med, framhållit endagstidningarnas viktiga roll i mångfalden av opinioner. Jag hade själv en liknande motion förra året, vilket ledde till att ett enigt konstitutionsutskott starkt underströk dessa tidningars betydelse. KU:s och riksdagens synpunkter har gått vidare till dagstidningskommittén, och jag har goda förhoppningar att kommittén kommer att föreslå förbättringar för dessa tidningar. I en annan motion påminner Elving Andersson om vikten av att samhällsannonseringen inte inskränks och att den s.k. totalitetsprincipen skall gälla. Jag hoppas att dagstidningskommittén även på den punkten kommer att göra en markering. Herr talman! Avslutningsvis vill jag säga att jag är glad att utskottet biträtt en motion om ökade bidrag till Stiftelsen för lättläst samhällsinformation.

Herr talman! Syftet med statens insatser på mediaområdet är att värna om grundläggande demokratiska friheter, främst informations-, åsiktsoch yttrandefriheten. Dagspressen spelar här, av skäl som jag inte närmare behöver gå in på, en framträdande roll. Däremot kan det finnas anledning att med några ord beröra skälen till att ett direkt selektivt statligt stöd till dagspressen infördes 1971 i form av ett produktionsbidrag. Bakgrunden var helt enkelt att mångfalden i dagspressen kraftigt hade försvagats under efterkrigstiden. Utvecklingen gick mot en ökning av antalet tidningsnedläggningar, mot allt fler tidningsmonopol på allt fler utgivningsorter och mot en ökad ägarkoncentration. Staten hade förvisso länge stött dagspressen med generella åtgärder, men dessa hade visat sig främst gynna de stora, marknadsstarka tidningarna. Det nya med det direkta presstödet var att det var selektivt och lämnades till tidningar i konkurrensmässigt underläge. I dag erkänner nästan alla presstödets betydelse för att upprätthålla konkurrensen och mångfalden i dagspressens nyhetsförmedling och opinionsbildning. Dagspressens funktioner i den demokratiska processen har genom det direkta selektiva presstödet kunnat vidmakthållas. Detta är ställt utom allt tvivel. Uppslutningen bakom presstödet har också varit stor här i riksdagen när det gäller stödets syfte och utformning. Stödtanken har inte rubbats vare sig av regeringsskiften eller av ändringar i riksdagens sammansättning. Moderaterna bekämpade visserligen införandet av presstödet men har senare i någon mån omprövat sin inställning. Uppfattningen att presstöd skall utgå återfinns numera i alla riksdagens partier. Därmed borde, herr talman, allt vara gott och väl. Men så är det, tyvärr, ändå inte. Av ett par reservationer fogade till konstitutionsutskottets betänkande 25 framgår att moderaterna och folkpartiet vill skära ned presstödet. Moderaterna går som vanligt hårdast fram och förordar en nedskärning med 20 96 av produktionsbidraget. Det som är mest anmärkningsvärt med moderaternas nedskärningsförslag är att man inte på något sätt har analyserat vilka 17 Prot. 1987/88:118 konsekvenserna skulle bli för mångfalden i svensk dagspress, om förslaget genomfördes. Det är naturligtvis lätt att förstå varför moderaterna inte gör det. Men deras agerande är inte särskilt hederligt. Konsekvenserna skulle bli förödande. Många av de pressröster som hörs i dag och som fyller en ovärderlig uppgift i demokratins tjänst som språkrör för organiserade intressen, som granskar och kontrollerar, i allmänhetens intresse, de ledande i samhället och främjar kommunikation inom och mellan olika grupper i samhället, skulle för alltid tystna. Men också folkpartiets förslag till nedskärningar får, om det förverkligas, ödesdigra följder. Enligt förslagsställarna själva — det kunde vi höra här när Jan-Erik Wikström talade — skulle presstödet berövas 55 milj.kr. Även detta förslag skulle, om det förverkligades, resultera i att många tidningar och betydande pressröster skulle dö, upphöra att tala. Folkpartiets reservation, som innebär att pressens lånefond reduceras med 62,5 milj.kr. i förhållande till propositionens förslag, är också svår att förstå. Man accepterar inte att en enig riksdag, med undantag av folkpartiet, ställde sig bakom förslaget i budgetpropositionen 1987 om ett lån via presstödsnämnden till Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Någon hållbar motivering för att reducera pressens lånefond med 62,5 milj.kr. har folkpartiet dock inte lyckats prestera. Birgit Friggebo lyckades inte för ett år sedan och Jan-Erik Wikström har inte lyckats i dag. Mot denna bakgrund framstår folkpartiets reservation som rent ut sagt ynklig. Jag måste tillstå att jag är förvånad över att Jan-Erik Wikström, som brukar vara en förståndig karl, frivilligt ställer upp för att försvara denna reservation. Jan-Erik Wikström försökte också i sitt anförande här att ge sken av att presstödsnämnden vid sitt ställningstagande beträffande lån till Aftonbladet och Svenska Dagbladet inte skulle ha följt gällande praxis vid tillämpningen av presstödsförordningen. Men jag kan försäkra att Jan-Erik Wikström har fullkomligt fel på den punkten. Presstödsnämnden har nämligen vid behandlingen av denna fråga följt praxis. Som f.d. minister måste Jan-Erik Wikström känna till bestämmelserna om att lån ur pressens lånefond företrädesvis skall beviljas för projekt som syftar till kostnadsbesparingar genom samverkan mellan tidningsföretag. I reservation nr 3 ställer sig vpk bakom presstödsnämndens förslag om en höjning av utvecklingsbidraget med 1,9 milj.kr. Vpk vill också återinföra etableringsstödet. Som Bo Hammar mycket väl vet diskuteras dessa frågor för närvarande i dagstidningskommittén. Kommittén väntas lägga fram sina förslag i sommar. Ett ställningstagande beträffande ett återinförande av etableringsstödet bör därför anstå i avvaktan på resultatet av pågående utredningsarbete. Redan när vi för drygt ett år sedan diskuterade presstödet här i riksdagen konstaterade konstitutionsutskottet i sitt betänkande att utvecklingen alltsedan den senaste generella höjningen av presstödet har lett till en försämrad situation för sådana dagstidningar som uppbär produktionsbidrag. Utskottet föresatte därför att regeringen skulle pröva frågan och eventuellt återkomma till riksdagen med förslag om en generell höjning av produktionsbidraget. Detta har nu skett. Utskottet anser, i likhet med vad som har anförts i propositionen, att det är befogat att kompensera lågtäckningstidningarna för de kostnadsfördyringar som har inträffat sedan 1985. Utskottet går dock Prot. 1987/88:118 längre än man gör när det gäller propositionens förslag och föreslår, med 10 maj 1988 hänvisning till kostnadsstegringarna, en uppräkning av produktionsbidraget med 10 96. Herr talman! Jag vill ta tillfället i akt och understryka att konstitutionsutskottet biträder förslaget i budgetpropositionen om ett överförande av utgivningen av LL-böckerna till Stiftelsen för lättläst information. Det är enligt utskottet angeläget att nämnda stiftelse får möjlighet att nå ut till den aktuella målgruppen med information om Nyhetstidningen 8 Sidor. Taltidningskommittén beräknar att den primära målgruppen omfattar drygt 60 000 personer. Antalet prenumeranter är för närvarande 3 600. Stiftelsen har beräknat kostnaderna för denna marknadsföring till 186 000 kr. Utskottet föreslår därför att anslaget till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation höjs med 186 000 kr., utöver vad som föreslagits i budgetpropositionen. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i konstitutionsutskottets betänkande 1987/88:25 om presstöd.
Herr talman! Enligt Kurt Ove Johansson skulle många tidningar för alltid tystna, om det moderata förslaget om en 20-procentig nedskärning av produktionsbidraget förverkligades. Jag kan givetvis inte dela Kurt Ove Johanssons pessimistiska uppfattning om pressens egen förmåga att leva vidare och pressens förmåga att i större utsträckning än som nu är fallet klara sig av egen kraft. Inkomsterna under senare år vittnar ju om att utvecklingen när det gäller resultatet för dagspressen går i en helt annan riktning än den som Kurt Ove Johansson vill göra gällande. Vi måste ställa det här besparingsförslaget mot de krav på besparingar över huvud taget som finns i vårt samhälle. På många områden har kostnadsutvecklingen, som jag påpekade redan i mitt huvudanförande, varit sådan att den skulle kunna föranleda ökade anslag från riksdagens sida. Men vi har inte kunnat medverka till någonting sådant just på grund av de besparingskrav som åvilar oss alla. Jag delar således inte Kurt Ove Johanssons synnerligen pessimistiska uppfattning om tidningspressen.
Herr talman! När det gäller lånet till Aftonbladet och Svenska Dagbladet vill jag framhålla att förordningen faktiskt innebär ett klart förbud mot att det anslås medel till projekt, som bedöms kunna finansieras på den allmänna kreditmarknaden, på normala marknadsmässiga villkor och på ett från företagets synpunkt betryggande sätt. Vi är i år, liksom vi var i fjol, övertygade om att både Aftonbladet och Svenska Dagbladet kunde ha finansierat sitt nya tryckeri precis på nämnda sätt. Det är ingen som har bestritt detta, men självfallet tackar tidningarna och tar emot när staten genom kraftiga subventioner, i storleksordningen 60 miljoner, åtar sig att svara för lånet. Vi har i folkpartiet gjort den bedömningen att det, när dagspressen — även de subventionsberättigade tidningarna — har haft sitt i särklass bästa år genom 19 tiderna, 1987, är omotiverat att utöver den höjning som regeringen föreslår lägga till ytterligare en höjning och som enda motiv anföra kostnadsstegringen men förbise att intäkterna har stigit ännu kraftigare. Jag tillät mig att fråga Kurt Ove Johansson: Kan verkligen enbart kostnadsutvecklingen tas till intäkt för en så kraftig höjning utan att det beaktas att inkomstförstärkningen har varit ännu större? Hur skulle det gå med statens utgifter om andra anslagsposter behandlades på samma sätt?
Herr talman! Det skulle vara mycket olyckligt om presstödet lades upp med utgångspunkt i utvecklingen för tidningarna under något enstaka år. Vi vet alla att det inom denna bransch finns både goda och dåliga år, och det skulle vara helt felaktigt att lägga upp presspolitiken med utgångspunkt i ett enstaka år.

Om Jan-Erik Wikström satte sig ner, med den kunskap om tidningar som jag vet att han besitter och med en räkneapparat, skulle han mycket snabbt komma fram till vilka tidningar som befinner sig i svårigheter. När det gäller lånet till Aftonbladet tycker jag att det är synd att Jan-Erik Wikström kastar sig in i debatten först i år. Under förra årets debatt här i kammaren om presstödet diskuterades lånesummorna ganska ingående. Jag vill också påminna om att Jan-Erik Wikström vid det tillfället gavs möjlighet att delta i debatten, men han valde att lämna kammaren. Han tog inte upp den handske som Anders Björck kastade som en inbjudan till diskussion. Det är helt uppenbart att presstödsnämnden har följt gällande praxis när den har tagit ställning till lånet till Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Jag kan berätta för Jan-Erik Wikström att folkpartiets representant i presstödsnämnden genom sitt agerande där, inte minst i fråga om stöd till folkpartitidningar, har bidragit till den praxis som utvecklats i nämnden. Den praxis för folkpartitidningar som gäller i presstödsnämnden måste väl också gälla för tidningar av annan kulör.
Herr talman! Om jag i något sammanhang inte har replikerat Anders Björck kanske kammaren förlåter mig det. Jag kan förstå om regeringen vill göra en viss uppräkning av produktionsbidraget, men när utskottet plussar på detta med hänvisning till kostnadsutvecklingen och inte med ett ord nämner att intäktsökningen har varit ännu större tycker jag att det är rätt uppseendeväckande. Självfallet tackar ingen tidning nej till de ytterligare 19 miljoner som utskottet i sin generositet anslår, men det är inte någon särskilt klok hushållning med statens medel.
Herr talman! Det här blir en mycket intressant debatt. Jan-Erik Wikström säger att han har förståelse för att regeringen lägger på 5 90 men säger sig inte begripa att utskottet därutöver plussar på ytterligare 5 90. Men varför i hela — Prot. 1987/88:118 friden lägger folkpartiet då fram ett förslag om att ta bort 55 milj.kr. från 10 maj 1988 presstödet, om Jan-Erik Wikström nu har förståelse för att regeringen plussar på presstödet 5 96? Det är i och för sig tacknämligt och bra att Jan-Erik Wikström retirerar från folkpartiets förslag, som innebär en kraftig sänkning av presstödet, och vi skall naturligtvis notera med tillfredsställelse att detta har ägt rum under denna korta debatt.

Herr talman! Vikten av ett selektivt presstöd behöver jag inte orda så mycket mer om — det har gjorts av föregående talare. Utan detta hade tidningsdöden och koncentrationen inom svensk dagspress gått mycket längre. Jag vill bara i denna del av debatten understryka att vi från centerns sida har slagit vakt om mångfald inom pressen. På den punkten har det inte heller rått något tvivel, oavsett vilka riksdagsmajoriteterna har varit. Jag vill säga det med anledning av Bo Hammars antydningar och påpeka att jag har svårt att se hur den kammarens sammansättning skulle se ut som så radikalt kunde ändra detta. Riksdagsmajoriteten torde knappast förflyttas i så stora steg att den inte längre är för ett presstöd och ett upprätthållande av mångfald i pressen även efter 1988 års val. Den debatt som nu har förts blev, som Kurt Ove Johansson sade, intressant mot slutet, när folkpartiet sade sig ha förståelse för att det sker en viss uppräkning av produktionsbidraget. Uppräkningen sker i förhållande till ett riksdagsuttalande som gjordes förra året, och det är bra. I det föregående riksdagsbeslutet angavs inte hur stort bidraget skulle vara, men i centerpartiet sade vi redan då att det var viktigt att tidningarna fick kompensation för kostnadsökningar. Varför då bara titta på kostnadsökningar? Det är egentligen det som är det viktiga med presstödet. Intäktsökningarna följer inte med på samma sätt för de stödberättigade tidningarna som för andra tidningar. I utgångsläget har det selektiva presstödet ofta varit en kompensation för bortfall på annonsmarknaden. Trots att annonsmarknaden i dag slår nya rekord göder den ändå inte andratidningarna de tidningar som har ekonomiska svårigheter och får presstöd. Endagarstidningarna är också en sådan grupp, som inte alls på samma sätt som de stora rikstidningarna och förstatidningarna, som dominerar på sin utgivningsort, kan tillgodoräkna sig annonserna. Det är alltså ganska naturligt att se på kostnaderna, eftersom intäktsökningarna inte är jämnt och rättvist fördelade i branschen. Herr talman! Det är några övriga frågor som behandlas i betänkandet, och jag vill bara peka på ytterligare en av dem, nämligen samhällets informationsannonsering. En enskild centerpartist har väckt en motion i den frågan, och dagspresskommittén kommer också att se på den.

Med det, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag kan till nöds ha en viss förståelse för att regeringen utifrån sina utgångspunkter har gjort en viss uppräkning av presstödet. Jag fäste uppmärksamheten på det uppseendeväckande i att konstitutionsutskottets majoritet inte har nöjt sig med detta och endast anfört ett argument, nämligen kostnadsstegringarna. Varken Kurt Ove Johansson eller Bengt Kindbom svarade på detta. Bengt Kindbom säger att han utgår ifrån att kostnadsstegringarna skulle vara högre än intäkterna. Så är faktiskt inte fallet. Slutsatsen måste bli att konstitutionsutskottets majoritet menar att riksdagen skall kompensera kostnadsstegringarna oavsett intäkternas storlek. Är signalerna i dagstidningarna verkligen de rätta?
Herr talman! Jag kan konstatera att Jan-Erik Wikström inte har några analyser bakom påståendet om kostnader resp. intäkter för tidningarna. Det är fråga om ett stöd som utgår till andratidningarna. Om förstatidningarna och monopoltidningarna i dag har en oerhört god konjunktur och genererar intäkter och vinster som aldrig förr, hjälper det på intet sätt andratidningarna. Det är detta som har varit utgångspunkten både förra året och i år när vi har tittat på produktionsbidraget. Vi föreslår en uppräkning av produktionsbidraget. Kammaren övergick därför till att debattera finansutskottets betänkande 23 om granskningen av riksbankens förvaltning år 1987 samt disposition av riksbankens vinst.
Herr talman! I detta betänkande tillstyrker finansutskottet att riksbanksfullmäktige skall beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning under år 1987, samtidigt som utskottet enhälligt biträder fullmäktiges förslag till disposition av riksbankens vinst. Anledningen till att jag tar till orda om detta betänkande är en motion, som Prot. 1987/88:118 mot bakgrund av att riksbanken utreder en eventuell nedläggning av 10 maj 1988 kassakontoren i Västerås och Umeå återigen aktualiserar riksbankens regionala organisation. Det är en fråga som tidigare varit föremål för omfattande diskussioner här i riksdagen. Våren 1983 fattade riksdagen beslut om en ny regional organisation för riksbanken. Beslutet innebar att det skulle finnas åtta regionkontor och högst 14 kassakontor. Riksdagens revisorer hade i sitt förslag förordat högst tio kassakontor. Vid den avvägning utskottet gjorde ansågs emellertid detta vara mer att betrakta som en nedre gräns än en övre gräns. Utskottet framhöll att kassakontoren borde fylla ett större utrymme i den nya organisationen. Detta gäller inte minst med tanke på de säkerhetsmässiga fördelar som kassakontoren innebär. I dag är antalet kassakontor tio. Antalet ligger således vid den nedre gränsen. Finansutskottet remitterade därför motion Fi713 till riksbanksfullmäktige. Det svar utskottet erhållit ger inget som helst besked om hur den framtida organisationen är tänkt med utgångspunkt i det som riksdagen framhållit.

De betydande kostnaderna för dessa projekt föranledde fullmäktige att i verksamhetsplanen ange att konsekvensen av nedläggningen av dessa kontor skulle prövas och redovisas i fullmäktige som ett alternativ till föreslagna investeringar. I svaret skrev man att arbetet härmed pågår och att fullmäktige inte vill föregripa den utvärdering som därvid skall göras genom att nu ta ställning till olika alternativ. Det finns i detta sammanhang anledning att påpeka att de höga omoch nybyggnadskostnader som blivit följden av investeringar vid vissa kontor icke får vara avgörande för omoch nybyggnader i mindre omfattning vid kontoren i Västerås och Umeå och för dessa kontors framtida existens.

Det tål att tänka på att förlusten vid rån av en enda värdetransport i dag kan uppgå till högre belopp än den beräknade byggnadskostnaden för ett kassakontor. I detta sammanhang vill jag också påpeka att kassakontoret i Västerås är landets största kassakontor sett till volymen. Det har större volym än flertalet regionkontor. Kontoret har sedan flera år haft en stor andel maskinell sedeloch myntbearbetning och uppfyller redan de krav på förändrade arbetsrutiner som ökad mekanisering innebär. Kontoret är beläget i ett framtida 23 expansivt och befolkningsrikt område och har mycket stora förutsättningar att utveckla en lönsam affärsmässig verksamhet, inte minst som centralort för Nya Sparbankens verksamhet. Kassakontoret i Umeå har ett stort geografiskt område att försörja med betalningsmedel. De långa värdetransportsträckor som skulle bli en följd av en nedläggning av kontoret i Umeå kommer att innebära ökade kostnader. Detta gäller inte minst för andra sektorer i samhället, såsom för post och banker. Riksbanksfullmäktige måste enligt min mening ha de kriterier som drogs upp i riksdagens beslut 1983 som underlag för beslut om den regionala organisationen. Det verkar saknas en strategi i organisationsfrågan. Detta är allvarligt och gör det svårt att förstå på vilket underlag beslut har fattats om lokalisering av riksbanksenheter. Detta skapar också en osäkerhet hos de anställda om såväl den nuvarande organisationens utformning som den framtida utvecklingen. Herr talman! Samtidigt som jag yrkar bifall till finansutskottets betänkande nr 23 vill jag lämna dessa ord på vägen inför de mycket nära förestående besluten om kassakontoren i Umeå och Västerås.

Herr talman! I Sydafrika fortsätter brotten mot de mänskliga rättigheterna och de demokratiska värdena, allt i den avskyvärda apartheidpolitikens namn. Det internationella samfundet står fortfarande inför den svåra uppgiften att med olika åtgärder söka stödja de krafter som arbetar för ett avskaffande av apartheid och för en fredlig omvandling av det sydafrikanska samhället. I den moderata motion som behandlas i föreliggande betänkande från utrikesutskottet understryks bl.a. vikten av att svensk Sydafrikapolitik får en utformning så att den stöder en utveckling mot ett fritt och demokratiskt Sydafrika. Avskaffandet av apartheid är ett självklart första steg, men det måste fullföljas med reformer till förmån för respekt för mänskliga frioch rättigheter, för yttrandeoch tryckfrihet och för de demokratiska principerna. Motståndet mot apartheid återfinns inom olika befolkningsgrupper och inom skilda delar av det politiska spektrat i det sydafrikanska samhället. Utvecklingen mot ett demokratiskt Sydafrika kräver att olika politiska riktningar inom Sydafrika måste tillåtas och kunna växa fram. Vi menar också i den moderata motionen att det är viktigt att den svenska sanktionspolitiken utvärderas. Det finns en risk att sanktionspolitiken inte bara isolerar Sydafrika utan också isolerar Sverige från Sydafrika, dvs. att våra möjligheter att påverka utvecklingen i Sydafrika minskar. Låt mig ge två konkreta exempel. Det ena gäller visumpolitiken. De svenska visumbestämmelserna mot Sydafrika gör det lätt för Sydafrika att i reciprocitetens namn utestänga svenskar, däribland fackliga och kyrkliga ledare. Chefen för Svenska kyrkans mission, direktor Biörn Fjärstedt, och missionssekreterare Hans Engdahl, ansvarig för kyrkans mission i Södra Afrika, har nekats visum till Sydafrika. Det är ett exempel bland många. Så här säger Klas Hansson, informationschef vid Svenska kyrkans mission i Uppsala: ”Nu hindras vi från att hålla en normal kontakt med våra missionärer där. — —-— Detta är första gången som vi på ett så tydligt och kategoriskt sätt hindras från att möta våra missionärer och samarbetspartner i Sydafrika för normala överläggningar.” Ett annat exempel stod att läsa i Svenska Dagbladet häromdagen. Det gällde Stockholmsjournalister som har samlat in 40 000 kr. till stöd för kolleger i Sydafrika, och dessa pengar ligger fortfarande kvar på sitt konto i Stockholm. I denna tidningsartikel säger Yvonne Gille: ”De svarta journalisternas fackförbund har splittrats, men när vi försökte köpa kontorsutrustning till en lokal för en svart nyhetsbyrå, trädde den svenska regeringens investeringsförbud i kraft”. Detta är exempel på oönskade effekter av sanktionspolitiken och det belyser också svårigheterna med denna. Det är bara en rad i utskottets text i det föreliggande betänkandet som vi inte kunnat acceptera, och det är därför vi har reserverat oss. Vi anser inte att svenska eller andra företags blotta närvaro i Sydafrika utgör ett stöd för regimen. Vi ser snarast förekomsten av fri företagsamhet som bidrag till en pluralistisk utveckling. I utskottsbetänkandet finns en skrivning om att någon form av utvärdering kommer att ske av den utredning som leds av Maj-Lis Lööw, och detta har vi varit beredda att godta. Med detta ber jag att få yrka bifall till den moderata reservationen.

Herr talman! Det som behandlas i betänkandet från utrikesutskottet är regeringens årliga skrivelse om de svenska företagens verksamhet i Sydafrika och Namibia och ett antal motioner. De allra flesta motionerna innehåller krav på komplettering eller ”effektivisering” av den lag som vi har om investeringsförbud och förbud mot handel med Sydafrika. Den utveckling som Margaretha af Ugglas talar om går tyvärr väldigt långsamt för att inte säga nästan baklänges. Dagligdags får vi vetskap om att nya inskränkningar har vidtagits i fråga om yttrandefrihet, mötesfrihet och rätten att ha organisationer osv. Det är utomordentligt svårt att säga huruvida inskränkningar i möjligheterna att få visum till Sydafrika för svenskar, som vill resa dit och ha kontakt med kyrkor eller annat, har ett samband med den allmänt ökade repression som pågår eller om det har ett samband med den svenska sanktionspolitiken. Inte desto mindre föreligger stor enighet i den svenska riksdagen om den sanktionspolitik och den politik över huvud taget som Sverige skall föra gentemot Sydafrika. Detta betänkande präglas också som vanligt av en stor enighet. Man skulle också kunna säga att det som vanligt finns en moderat reservation. Som Margaretha af Ugglas nyss redogjorde anser moderaterna inte att företagsverksamhet i Sydafrika är ett stöd för regimen. Alla vi andra i utskottet anser detta vara en tämligen självklar sak. Den sydafrikanska regimen bygger ju sin styrka på bl.a. en stark militärmakt och en stark polismakt, och detta bygger naturligtvis på en stark ekonomi. Det är alldeles uppenbart att den starka ekonomin i sin tur bygger på näringslivets och företagens verksamhet i Sydafrika, och det medför att även de internationella företagen bidrar till den starka ekonomin när de finns i Sydafrika. Detta har utskottet konstaterat, och det är ingenting uppseendeväckande i det.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

Herr talman! Som det har sagts skärper rasistregimen i Sydafrika förtrycket och brutaliteten mot den stora majoriteten svarta och färgade i Sydafrika. Ett nytt inslag i denna brutalitet är de s.k. dödspatrullerna som nu börjar utvecklas. De kidnappar, torterar och dödar svarta människor. Ännu värre är att rasistregimen också fängslar och torterar svarta minderåriga och barn. Det är ett avskyvärt inslag i apartheidsystemet. Förtrycket mot de demokratiska krafterna hårdnar alltmer. Sverige har fördömt apartheidsystemet mycket kraftfullt, och det är bra. Vi ger också ett starkt humanitärt stöd till SWAPO i Namibia, ANC i Sydafrika osv. Det är också en viktig insats som Sverige gör. Däremot har vi fortfarande även ett annat ansikte i Sydafrika, trots att vi har en Sydafrikalag, och det är de svenska företagens verksamhet där. Vi kan inte komma ifrån, Margaretha av Ugglas, hur vi än försöker argumentera, att detta är ett stöd för upprätthållandet av aparheidsystemet i Sydafrika. Vi kan inte komma ifrån det obehagliga faktum att svenska företag bidrar till att stötta apartheidsystemet. De är involverade på olika sätt. Inte minst förser de den sydafrikanska rasistregimens militär med viktiga komponenter till stridsvagnar osv. Det är bra att en utvärdering av den nuvarande lagen pågår. I utvärderingen skall också tas upp vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas. I utskottets skrivning sägs att man även skall se över de svenska dotterföretagens fortsatta verksamhet i Sydafrika. Vi har från vpk:s sida väckt en motion i denna fråga. Det är ingen ny motion, utan vi har väckt den under flera års tid. Vi menar att man måste genomföra en total ekonomisk bojkott mot Sydafrika. Jag tror att det är det enda riktiga. Det är också vad de svartas organisationer i Sydafrika kräver och har krävt länge. Jag har inte reserverat i mig denna fråga. Jag anser att Prot. 1987/88:118 det är klokt att avvakta resultatet av den utredning som pågår och det förslag 10 maj 1988 som kommer att följa. Maj-Lis Lööw har huvudansvaret för dessa. Vi får hoppas på det bästa, att det kommer kloka förslag från Maj-Lis Lööw. Vad som krävs för att knäcka denna rasistregim och få bort den från Sydafrika är en internationell total ekonomisk blockad. Det är helt klart. En sådan skulle omedelbart få resultat. Apartheidsystemet skulle inte kunna leva så många dagar efter en total ekonomisk blockad. Men detta får inte vara ett argument för att Sverige inte skall kunna genomföra en ensidig ekonomisk blockad. När vi införde denna låt vara begränsade Sydafrikalag, fick det internationella resultat. Andra länder följde så småningom efter. Det är inte oväsentligt att ett enskilt land vidtar sådana åtgärder. Det påverkar också opinionen i andra länder. Tre länder har emellertid omfattande ekonomisk verksamhet i Sydafrika, nämligen England, USA och Västtyskland. Så länge dessa tre länder inte vidtar åtgärder för att få bort verksamheten från Sydafrika, lever naturligtvis apartheidsystemet. Jag har i en annan motion tagit upp ett exempel på ett företag som har verksamhet i Sydafrika, nämligen Shell. Shell bedriver en mycket omfattande verksamhet i Sydafrika. Det samlande namnet på koncernen är Shellgruppen. I denna grupp ingår 150 dotterföretag, bl.a. Svenska Shell. Svenska Shell lyder direkt under Shellgruppen. Shellgruppen har dotterföretag i Sydafrika, SSA. Det företaget har brutit mot FN:s rekommendationer om oljeembargo mot Sydafrika. Företaget har totalt struntat i embargot och förser Sydafrikas militär och polis med nödvändiga oljeprodukter för att hålla krigsmaskinen i gång. När det gäller forskning och utveckling, exempelvis i fråga om att från kol utvinna olja, har Shell lämnat bidrag till rasistregimen i Sydafrika. Jag skall nämna några exempel på vad Shell förser Sydafrikas militär och polis med: Man levererar bensin, dieselolja och smörjmedel till fordon, flygplan, vapen och artilleri. Man levererar metanol till flyg och helikoptrar, bunkerolja till fartyg och båtar, asfalt och tjära till vägar, flygfält osv. Dessutom förser Shell militären i Sydafrika med lövfällningsmedel, som särskilt används i Namibia och Angola vid gerillabekämpning. Det gäller växtgifter som sprutas ut och förstör skördarna i gerillans område. Man förser också militären med råmaterial till deras laboratorier för kemisk och biologisk krigföring, bl.a. för tillverkning av nervgas och napalm. Dessutom bryter företaget mot FN:s beslut, dekret nr 1 till skydd för Namibias naturtillgångar. Detta dekret från FN förbjuder företag att utnyttja Namibias naturtillgångar utan tillstånd från FN. Shellbolaget struntar i detta dekret och håller på med oljeprospektering i Namibia. Därför är det rätt och riktigt att det nu såväl i vårt land som i USA, England och Västtyskland pågår en bojkott mot Shell. Svenska Shell som lyder direkt under den multinationella Shellgruppen har omfattande verksamhet också här i Sverige. Det är inte för inte som Svenska Shells företagsherrar skriver brev till riksdagens ledamöter, till utrikesutskottet och till näringsutskottet, och försöker sprida dimridåer kring vad de i verkligheten sysslar med i Sydafrika och Namibia. Utskottet är mycket konkret i sin skrivning när man besvarar min motion. Utskottet skriver: ”Utskottet konstaterar att försäljning av olja till Sydafrika 27 fortfarande äger rum. Shell som har verksamhet i Sydafrika har valt att inte respektera det frivilliga embargot.” Man hade kunnat tillägga att företaget bryter mot ett FN-beslut när det gäller Namibia. Utskottet fortsätter: ”Shell och andra utländska företag utgör redan genom sin närvaro i Sydafrika ett stöd för regimen.” Det sistnämnda har moderaterna reagerat mot, ett faktum som ingen kan komma ifrån. Moderaterna reserverar sig mot detta fyra partiers riktiga konstaterande. T. o. m. regimens egna ministrar har sagt att man utan det utländska stödet från multinationella företag och deras kunskaper m.m. skulle ha stora svårigheter att klara av situationen.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

Herr talman! När det gäller åtgärder mot Sydafrika på det ekonomiska området skärper världssamfundet successivt sin hållning. Det hälsar vi från folkpartiets sida välkommet. Vi beklagar av samma skäl att flera länder ännu inte har anslutit sig till det av FN rekommenderade frivilliga internationella oljeembargot. Om så hade skett, hade en del av de frågor som i dag diskuteras inte behövt tas upp i denna kammare. Jag noterar att det i Margaretha af Ugglas inlägg fanns mycket klara avståndstaganden från apartheidregimen. Även om vi i detta avseende inte har intagit samma ståndpunkt när det gäller huvudfrågan i utskottets hemställan, är det glädjande att kunna konstatera att också moderata samlingspartiet med kraft uttalar sig mot apartheidsystemet. Jag tycker att det är riktigt som det står i utskottsbetänkandet att all ekonomisk verksamhet i Sydafrika är till gagn för den regim som härskar där. På den punkten skiljer vi oss åt. När det gäller det som Bertil Måbrink sade alldeles nyss är det riktigt att de åtgärder som Sverige har vidtagit har haft det positiva med sig att de efter hand har lett till ökad internationell efterföljd. Jag tänker bl.a. på investeringsförbudet. Jag är övertygad om att de åtgärder som vi har vidtagit när det gäller den totala handelsbojkotten också utgör ett exempel som successivt kan komma att få ökad betydelse. Jag vill ändå samtidigt understryka för Bertil Måbrink att det traditionellt inte är de yttre åtgärder som andra länder vidtar — även när vi kommer till den situation som vi alla önskar, nämligen att vi får av FN antagna bindande sanktioner mot Sydafrika — som är det avgörande, utan det är den kamp som förs inom Sydafrika självt för att avskaffa apartheid. Det är den kampen i första hand som behöver vårt helhjärtade stöd.

Herr talman! Vi har tidigare under detta riksmöte behandlat handikappomsorgen. Då handlade det om uppföljningen av det handlingsprogram i handikappfrågor som togs fram under den borgerliga regeringen med Nils Carlshamre som ordförande i programutskottet. Alla partier står eniga bakom målen i detta handlingsprogram, nämligen de handikappades fulla delaktighet och integritet i samhället. Handikappade är ingen enhetlig grupp. Varje människa med handikapp är unik med individuella möjligheter och förutsättningar. Få saker är så illa lämpade för kollektiva lösningar och centralstyrning som villkoren för människor med handikapp. Vi alla kan från den ena dagen till den andra själva hamna i en situation som gör oss beroende av de insatser som tas upp i det betänkande som vi nu behandlar i kammaren. I de moderata reservationerna i betänkandet tas en del brister i handikappolitiken upp, brister som vi vill rätta till. För oss moderater är det självklart att målen delaktighet och integritet i samhället kan uppnås bara om man i varje fråga tar individuella hänsyn och bereder den enskilde möjlighet att själv påverka sin situation. Ett symposium om etik i vården hölls i höstas här i riksdagshuset. En ung, gravt handikappad man berättade om hur han själv valt och anställt personliga vårdare. Denna möjlighet hade han fått genom STIL-projektet. Vi som deltog i symposiet fick en tydlig bild av vilken stor betydelse det har för en handikappad att själv få välja och anställa de personer vilkas hjälp han behöver för den dagliga tillvaron. Den unge mannen utstrålade trots sina grava handikapp självkänsla och livsglädje. Han hade kontroll över sin vardag och kunde själv påverka sin omsorgssituation. Sina vårdare hade han själv valt. Deras tjänster bestämde han själv över. Alla, inte bara några, bör få denna möjlighet att anställa sin egen personliga vårdare eller assistent. Alla, inte bara några, bör få ett avgörande inflytande över hjälpens innehåll och utformning. Handikappade måste också på samma sätt som andra människor få möjlighet att välja boende och bostadsort. Herr talman! Enskilt boende med personlig assistent, gärna någon anhörig, är det bästa alternativet för många handikappade. Men det finns också människor med så grava funktionsnedsättningar att det är otänkbart för dem att klara ett eget boende. Även för dessa måste det finnas goda vårdoch boendealternativ. I några landsting prövas gruppboende för handikappade som har mycket — Prot. 1987/88:118 omfattande serviceoch omvårdnadsbehov. Ett mindre antal människor bor 10 maj 1988 tillsammans i hemlik miljö. Omvårdnad och rehabilitering fungerar väl, och Handikapgonsorga..3 de boende får daglig stimulans och gemenskap samt ett värdigare liv. Denna boendeform bör finnas som ett alternativ för handikappade med omfattande hjälpbehov. Herr talman! I den socialdemokratiska vårdideologin har avinstitutionaliseringen såväl inom åldringsvården som inom handikappoch omsorgsvården varit det enda saliggörande under senare år. Vad beträffar ålderdomshemmen har en glädjande tillnyktring skett tack vare trycket från de borgerliga partierna och debatten i massmedia. För många gamla har det inneburit tragedier då ålderdomshemmen stängts. Liknande tragedier har förorsakats genom nedläggning av vårdhem för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna. Vi moderater delar helt uppfattningen att utvecklingsstörda och andra | handikappade barn och ungdomar i första hand skall bo kvar i det egna | föräldrahemmet. Särskilda stödinsatser bör inriktas på att göra detta möjligt. Barn som trots stödinsatser inte kan bo kvar hemma bör beredas plats i För vuxna utvecklingsstörda bör ett självständigt boende eftersträvas. Men det måste också finnas andra alternativ. Trender på vårdområdet har drabbat enskilda människor på ett olyckligt sätt. Utflyttning från vårdhemmen har inneburit svåra påfrestningar för många förståndshandikappade och deras anhöriga. Väl fungerande vårdhem har stängts trots att kommuner och socialtjänst saknat bra boende och hemtjänst att erbjuda. Bristfällig omvårdnad, ensamhet och isolering har följt i trendernas spår. Denna utveckling varnade moderata samlingspartiet för i samband med riksdagsbehandlingen av den nya omsorgslagen. Det är bara att konstatera att våra farhågor visat sig vara befogade. Erfarenheterna av omsorgslagen måste skyndsamt utvärderas och bristerna rättas till. Ingen vill få tillbaka de stora mentalsjukhusen. De flesta förståndshandikappade kan klara både arbete och eget boende. Men möjlighet till andra boendeformer måste finnas kvar för dem som behöver det. Mindre vårdhem med kvalificerade vårdoch omsorgsresurser måste finnas såväl för vuxna som för barn och ungdomar då andra boendeoch | vårdalternativ inte tillgodoser behoven. Herr talman! När propositionen om en ny omsorgslag framlades, föreslog moderata samlingspartiet att alla handikappade barn och ungdomar skulle omfattas av lagen. Under riksmötet 1984/85 beslöt riksdagen att en utredning skyndsamt skulle arbeta fram ett förslag om en utvidgning av omsorgslagens personkrets till att gälla alla barn och ungdomar som har behov av särskilda omsorger. Detta har ännu inte skett. Det är anmärkningsvärt att denna fråga, som är så viktig för de handikappade barn och ungdomar det här gäller, förhalats på detta sätt. Förutsättningarna för stöd och bistånd till handikappade varierar mycket i landet. Även detta förhållande har vi moderater påtalat under tidigare 31 riksmöte. Staten har ett övergripande ansvar för att stödet till de handikappade blir rättvist. Vi har för inte så länge sedan här i kammaren fört en debatt om våra förslag att återinrätta medicinalstyrelsen och länsläkarorganisationen. Det skulle ge en ökad tillsynsmöjlighet även när det gäller vården av och omsorgen om handikappade. Alla bör ha samma rätt till bistånd — oavsett var man bor. Målet skall vara ett likvärdigt stöd över hela landet. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 4, 5, 6, 7, 8 och 11.

Herr talman! De flesta människor i vårt land anser det vara en självklarhet att kunna välja bostad, nyttja fritidsanläggningar och ta del av övrigt kommersiellt utbud. Det är naturligt för oss att kunna använda kollektiva färdmedel. Självfallet vill vi få del av kunskap och information via massmedia. Vi vill välja utbildning och yrke. För den stora gruppen handikappade är detta inte lika självklart. Det råder stora klyftor mellan handikappade och andra i samhället, och bristen på förståelse och insikt är alltfort uppenbar. Dess värre tenderar handikappgruppen att vara i ökande — det gäller t.ex. trafikskadade och allergiker. Vår utomordentligt fina förlossningsvård medverkar ju också till att allt fler psykiskt utvecklingsstörda räddas till livet. För oss i centerpartiet är det självklart att alla människor måste garanteras en social och ekonomisk grundtrygghet, som innebär att alla människor skall kunna leva i en social gemenskap under ekonomiskt acceptabla förhållanden. Det finns undersökningar som visar att handikappade har lägre bostadsstandard, begränsade möjligheter till utbildning, svårare att få arbete och sysselsättning, sämre möjligheter till en varierad fritid. Från handikapporganisationerna har otaliga uppvaktningar och påpekanden gjorts för regeringen, men de förslag som lagts fram av regeringen är oftast av halvhjärtad natur. Förslaget om förbättrat bilstöd innehåller t.ex. mycket som är bra, men förtidspensionärer över 50 år får inte någon förbättring. Någon värdesäkring i takt med inflationen är heller inte utlovad. Den av många så efterlängtade propositionen om särskoleundervisning för vuxna blev också en besvikelse, eftersom den begränsar möjligheterna att studera vidare till endast dem som gått i särskola. Alla som exempelvis gått i träningsskola är lämnade utanför. Detta var bara några exempel på den brist på insikt och helhetssyn som karakteriserar regeringens förslag på handikappområdet. En av de viktigaste frågorna för en handikappad gäller den egna bostaden, och vi menar att det måste ges ökad möjlighet att välja boende och den service man behöver. I socialutskottets betänkande avstyrks centermotionen So615, yrkande 1, med att stora delar av handikappomsorgen är föremål för översyn och överväganden. Man avvaktar en rapport om de handikappades boende från socialstyrelsen och bostadsstyrelsen som skall komma nu i maj och som skall ge bättre underlag för åtgärder för att förbättra utbudet av bostäder för handikappade. Det är säkert bra, men det går långsamt. Skall nu alla bra förslag manglas ytterligare i en handikapputredning, så slipper ju regeringen att lägga fram några förbättringsförslag på flera år. Det är bekvämt att skjuta på besvärliga frågor — i varje fall till efter valet. När omsorgslagen fick sin nya utformning 1985, hade den vidgats till att omfatta även trafikskadade, exempelvis med bestående hjärnskador, barndomspsykotiskt skadade plus några övriga handikappgrupper. Redan då påpekade vi i centerpartiet att det fanns starka humanitära skäl att ytterligare vidga personkretsen, så att också barn och ungdomar med rörelsehinder, hjärtfel, synskador och andra fysiska handikapp skulle få samma rättigheter som psykiskt utvecklingsstörda. En arbetsgrupp tillsattes — den s.k. Ansgargruppen — med företrädare för handikapprörelsen, statliga myndigheter och de båda kommunförbunden. I sin slutrapport lämnar gruppen inga konkreta förslag, eftersom det inte fick kosta några pengar; den hade varit bunden till nolldirektiv. Detta var alltså ett omöjligt uppdrag. Arbetsgruppen redovisar en kostnad på mellan 450 och 900 milj.kr. om året, om barn och ungdomar med fysiska handikapp skulle få samma rättigheter som psykiskt utvecklingsstörda. Nu skall tydligen den nya handikapputredningen ta över Ansgargruppens uppdrag. Om också den utredningen får nolldirektiv och order om att inte öka samhällets kostnader, då måste jag fråga utskottets talesman: Vad är det som tyder på att den utredningen skall lyckas bättre än Ansgargruppen efter år av utredande? Och är det här ytterligare ett bevis på att regeringen skjuter besvärliga frågor på framtiden eller i varje fall till efter valet? Frågan om rörelsehindrade elevers skolgång på gymnasienivå har alltfort inte fått någon lösning eftersom också den ingick i Ansgargruppens arbete. Förs även den frågan över till den kommande handikapputredningen med de förseningar i beslutsgången som därmed följer? I centermotionen §So0615 har vi också påtalat de centrala ämbetsverkens tillsynsansvar på handikappområdet. Självfallet borde t.ex. postverket och televerket utan särskild ersättning uppfylla elementära krav från de handikappade. Tydligen skall telepolitiken utredas inom kort, och bl.a. skall televerkets sociala ansvar ses över. Det är bra, men låt alla affärsverk ta sitt ansvar på detta område. Det är ett rimligt krav. Den aviserade handikapputredningen kommer enligt utskottet att ges en parlamentarisk sammansättning. Vi har sålunda fått gehör för vårt motionskrav. Vi har tidigare föreslagit att en funktion som handikappombudsman bör inrättas och anför i reservation nr 12 att formerna för en sådan funktion bör prövas i den nya utredningen. Frågan om personlig vårdare är viktig. För vissa familjer är möjligheten till personlig vårdare en förutsättning för att såväl familjen som den handikappade skall ha en någorlunda bra livssituation. Det förekommer sådan verksamhet på kommunalt initiativ i dag, och jag kan, utifrån min egen erfarenhet som ordförande i Gotlands kommuns omsorgsnämnd sedan 12 år, bekräfta vilken oerhört viktig funktion detta är — i varje fall för de utvecklingsstörda. Det är i dag ingen särskild omsorg enligt lagen, men vår bedömning av värdet av personliga vårdare visar sig vara riktig. De familjer som har sådan Prot. 1987/88:118 omsorg känner att de har samhällets stöd, och detta måste vårt rika samhälle ha råd med. Slutligen, herr talman, har Kersti Johansson och jag i motion S0275 tagit upp frågan om anhörigeller vårdarlön. Det är en fråga som får allt större aktualitet i takt med att allt fler människor vårdas i sina hem. Vi vet också att det är inom hemtjänsten som vi i dag har den verkliga vårdkrisen i vårt land. Samhället har enligt socialtjänstlagen det fulla ansvaret även för svårt handikappade vuxna som behöver ständig vård. När de anhöriga åtar sig en del— ofta merparten — av vårdarbetet, måste de ersättas ekonomiskt för detta av ansvarig myndighet. De bör få en anställning som t.ex. hemvårdare under ett rimligt antal timmar i veckan och därmed följande normala sociala trygghetsförmåner. Även om den handikappade har en personlig vårdare på heltid, är det ändå bara 40 timmar av veckans 168 timmar. För den anhörige blir det alltså 128 timmar tungt vårdarbete kvar, där nätterna ofta kan vara mycket besvärliga. Det positiva i att lämna institutionen, få en egen identitet och bättre livskvalitet för den handikappade får inte innebära att familjen får en pressad situation. En anhörigvårdarlön borde vara en självklarhet i mycket större utsträckning än som det nu är möjligt att få. Denna fråga har utretts sedan många år tillbaka, och det är märkligt att regeringen inte kunnat samla sig till ett förslag. Det är med spänd förväntan vi avvaktar regeringens proposition om äldrepolitiken, där förslag förväntas enligt utskottet, men detta är inte en fråga bara för äldre människor — många föds handikappade och har sålunda ett livslångt hjälpbehov. Samhället kan inte fortsätta att utnyttja de anhörigas känslomässiga bindningar, så att de ställs utanför alla trygghetssystem. Detta borde utskottet med skärpa ha slagit fast. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till de reservationer som centerns ledamöter står bakom — nr 4, 6, 7, 10, 12 och 13.

Herr talman! I och med beslutet att bygga regionala gymnasier för elever med svåra rörelsehinder överfördes också det fulla kostnadsansvaret för dessa elever till kommunerna och landstingskommunerna. I praktiken har detta fått till följd att svårt rörelsehindrade elever inte har samma möjligheter till gymnasiestudier som andra elever. Kommunerna gör nämligen en bedömning av hur mycket det kostar att ge dessa elever gymnasieutbildning. Och av kostnadsskäl föreslår de ofta något annat än fortsatta gymnasiestudier för dessa elever. När frågan om att staten skulle ta ett kostnadsansvar för dessa elevers gymnasiestudier behandlades av utskottet och kammaren under riksmötet 1986/87 fastslog utskottet att det ekonomiska ansvaret för omvårdnaden åvilar primäroch landstingskommunerna.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 Statens ansvar för dessa ungdomars möjligheter till gymnasiestudier bör slås fast.” När detta betänkande behandlades i kammaren utgick vpk från att riksdagen i och med detta fastslog att staten hade ett kostnadsansvar för de svårt rörelsehindrade elevernas gymnasiestudier. Men så var tydligen inte fallet. Jag måste därför fråga utskottsmajoritetens företrädare: Vad står egentligen denna skrivning om statens ansvar för svårt rörelsehindrade elever för, om den inte innebär att staten har något betalningsansvar? I samma betänkande som utskottet avstyrkte motioner om att staten skulle få ett kostnadsansvar för dessa elever hänvisade man till att det pågick förhandlingar mellan statens förhandlingsnämnd och Kommunoch Landstingsförbunden om hur kostnaderna för omvårdnaden skulle fördelas. Utskottet påpekade också att man förväntade sig en skyndsam lösning. I årets betänkande, drygt ett år senare, konstaterar utskottet att dessa förhandlingar om kostnadsansvaret för omvårdnaden ännu inte är avslutade. Utskottet förutsätter emellertid att frågan skall bringas till en snar lösning. Det här är inte tillfredsställande. Under tiden som frågan utreds kommer många rörelsehindrade elever i kläm, och de får inte någon gymnasieutbildning. Det är klart att en lag som tillförsäkrar även rörelsehindrade ungdomar vissa rättigheter, bl.a. rätten till gymnasiestudier, skulle ha stor betydelse. Men nu har ju även den utredning i vilken man skulle vidga personkretsen för vissa omsorger havererat. Herr talman! Jag yrkar därmed bifall till reservation 10.

Herr talman! Målet för handikappolitiken är ett samhälle som garanterar handikappade full delaktighet och jämlikhet. En av förutsättningarna för att detta mål skall kunna förverkligas är att samhället i vid bemärkelse utformas så att all samhällsservice blir tillgänglig för alla medborgare. I handikappomsorgen är färdtjänsten en mycket viktig del. Vi vet att det finns stora skillnader vad gäller färdtjänsten i olika kommuner. Därför har nu socialstyrelsen inlett en särskild utredning för att se på skillnaderna mellan kommunerna när det gäller den enskildes tillgång till färdtjänst. Dessutom har riksrevisionsverket avlämnat en granskningsrapport med förslag till förändringar i statsbidragssystemet. Denna rapport bereds för närvarande i regeringskansliet. Frågan om leasing av bil till handikappade har tagits upp i en motion och även i en reservation. Den utredningsman som har utrett bilstödet åt handikappade har även sett på denna möjlighet men funnit att leasing är en dyr och många gånger en dålig lösning på grund av att det ofta krävs omfattande anpassning av bilen. Med det nya bilstödet kommer det att bli förmånligare för den enskilde att köpa än att hyra bil. Herr talman! Färdtjänsten är ett komplement till kollektivtrafiken. Därför talar mycket för samma trafikområdesgränser. Frågan om detta kommer inom kort att bli föremål för regeringens övervägande med anledning av transportrådets utredning om riksfärdtjänsten. Med anledning härav anser utskottet att man bör avvakta utredningens arbete. För att valfriheten för den handikappade skall få ett bra innehåll måste det finnas ett bra och varierat utbud av olika stödinsatser. Olika försöksprojekt för att utveckla handikappomsorgen måste därför uppmuntras. Ett sådant projekt är det s.k. STIL-projektet, som innebär att den handikappade får en assistent vars lön betalas av landstinget och kommunen. Detta projekt kommer att pågå fram till 1991. Därefter görs en utvärdering av en arbetsgrupp med representanter för kommuner och landsting, socialdepartementet, socialstyrelsen och handikapporganisationerna. Den aviserade handikapputredningen skall närmare utreda vilka insatser som görs för handikappade av kommuner och hälsooch sjukvårdshuvudmännen. Det förutsätts att även frågan om en personlig assistent eller någon form av hemvårdsersättning kommer att övervägas av utredningen. Utskottsmajoriteten konstaterar att stora delar av handikappomsorgen är föremål för översyn och övervägande. Detta arbete genomsyras av en strävan att öka de handikappades självbestämmande vad gäller boende och service. Ytterligare en sak som är viktig för den som har svårt handikapp är habilitering och rehabilitering. Även där förutsätter utskottet att frågan tas upp av utredningen. Frågan om att utvidga omsorgslagen till att omfatta större personkrets har visat sig komplicerad. Handikapporganisationernas centralkommitté, HCK, har i en skrivelse till regeringen begärt att den arbetsgrupp som arbetar med frågan befrias från uppdraget och att den tidigare omnämnda handikapputredningen skall ta över frågan. Utskottsmajoriteten förutsätter att utredningsarbetet bedrivs så att ett delförslag om personkretsen snart kan lämnas. Vad gäller intagning på vårdhem eller specialsjukhus beslutades i samband med att riksdagen antog den nya omsorgslagen att vårdhem för barn och ungdom skulle avvecklas och att nyintagningar skulle upphöra. Målet för omsorgsverksamheten är normalisering och integrering. Utskottsmajoriteten vidhåller uppfattningen att vårdhem och specialsjukhus efter hand bör avvecklas och ersättas med vårdoch boendeformer som ger möjligheter till ett normalt och värdigt liv. Med hänsyn härtill finns det ingen anledning att ändra de regler som övergångsvis gäller för intagning av vuxna på vårdhem. Inte heller bör det komma i fråga vad gäller intagningen av barn och ungdom. Socialstyrelsen och bostadsstyrelsen skall avlämna en rapport i denna månad om de långtidssjukas och handikappades boende. Socialstyrelsen har nyligen avgivit en delrapport angående psykiskt utvecklingsstörda på vårdhem. Enligt rapporten finns det stora brister i hur vårdhemmen fyller sina uppgifter. Boendet är inte hemlikt, och de boende är isolerade från samhället. För dem som behöver mer omfattande vård och tillsyn än vad som kan ges i en egen bostad måste boendeformerna göras mer hemlika. Utskottet understryker vikten av att utflyttningen från vårdhem och andra institutioner sker med varsamhet och med hänsynstagande till och efter samråd med varje individ. Socialstyrelsen följer fortlöpande landstingens planering och genomförande av utflyttningen. R Beträffande många av de frågor som tas upp i betänkandet och i reservationerna kan jag hänvisa till utredningar som tillsatts eller som håller på att arbeta. Detta gäller även barnoch vuxenhabilitering. Utskottsmajoriteten förutsätter att frågan om samordning kommer att tas upp av handikapp utredningen. Frågan om omvårdnad av vissa rörelsehindrade gymnasieskoleelever och det ekonomiska ansvaret under deras gymnasieskolgång skall studeras av en arbetsgrupp tillsatt av regeringen. Utskottet förutsätter att frågan får en snar lösning. När det gäller inriktningen av handikapputredningens arbete framhålls i budgetpropositionen att arbetet bör inriktas på i huvudsak sådana insatser som är av särskild vikt för personer med svåra handikapp och för handikappade barn och ungdomar. Även frågan om bevakningen av handikappades intressen i olika sammanhang torde komma att aktualiseras under utredningen. Anhörigstöd, anhörigvård, är också en viktig form av handikappomsorgen. Där gäller det att ge ersättning för arbetet och att ge social trygghet. I denna fråga får vi avvakta regeringens äldrepolitiska proposition, som kommer inom en snar framtid. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till socialutskottets hemställan i betänkande 1987/88:20 och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! STIL-projektet ger ju bara några få en möjlighet att få en assistent. Vi moderater anser att många fler bör kunna få det. Vi föreslår att man skall införa en hemvårdsersättning för att ge de handikappade möjlighet att själva anställa sin egen personliga vårdare eller assistent. Vi är överens om att vi inte skall ha dåliga vårdhem. Men många små enskilda vårdhem fungerar väl och ger de boende stimulans och gemenskap. Många små enskilda vårdhem har väl kvalificerad personal, och de handikappade som bor där trivs. Tragedierna som förorsakats av tvångsutflyttningar från ålderdomshem har, tack vare den debatt som förekommit, fått socialdemokraterna att vända på klacken och medge att ålderdomshemmen får finnas kvar. Måste vi be massmedia om hjälp för att få socialdemokraterna att inse att utflyttningar från vårdhemmen i många fall är lika tragiska för de handikappade som utflyttningarna från ålderdomshem i vissa fall varit för de gamla?
Herr talman! Gunnar Ström räknade upp de stora uppgifter som väntar handikapputredningen. Det blir säkert ett stort och omfattande arbete och en mycket ingående debatt om dessa frågor. Jag ställde några frågor till utskottets talesman som jag naturligtvis inte fick några svar på. Men kvar står den stora frågan: Vad kommer det nya arbete som handikapputredningen skall genomföra att få lov att kosta samhället? Ansgargruppen lämnade ju ifrån sig sitt arbete på grund av att det inte fanns några pengar. Nu frågar jag: Om den nya handikapputredningen också skall arbeta utifrån ett nolldirektiv, vad blir det då för resultat? Måste vi inte någon gång inse att en satsning på handikappfrågorna måste få kosta samhället pengar? Jag vill ha ett besked från utskottsmajoriteten, om man är beredd att ge den nya handikapputredningen pengar för att möjliggöra förbättringar för de handikappade.
Herr talman! Jag fick inget svar på min fråga till Gunnar Ström om vad utskottet egentligen menade med sin skrivning förra året, då man slog fast statens ansvar för de rörelsehindrade elevernas gymnasiestudier. Såvitt jag vet tillhörde Gunnar Ström majoriteten i utskottet även förra året och har väl varit med att ta fram skrivningen, så han bör lätt kunna förklara vad utskottet egentligen menar. Jag vill ha ett besked: Vad står skrivningen om statens ansvar för rörelsehindrade ungdomars möjligheter till gymnasiestudier exakt för, om den inte innebär att staten skall vara med och betala kostnaderna?
Herr talman! Först till Karin Falkmer: STIL-projektet är ett fint projekt, och vi tycker att vi skall köra det som ett försök och se hur det hela utvecklas. Det är alltid bra att prova med ett projekt, för då kan man se vilka brister och vilka misstag det kan bli i ett projekt, och då kan man redan från början rätta till dem. Det är ju viktigt att det fungerar bra, för det råder ju inget tvivel om att det är viktigt för den handikappade att han får rätt individ som assistent. Beträffande att det har varit många tragedier i samband med utflyttning från ålderdomshem och vårdhem: Jag tror att det också finns mycket positivt som man kan se här. Men ni moderater vill ju alltid säga att det bara är tragedier. Jag kan själv följa utvecklingen hemma i min egen kommun, där många har flyttat ut från institution och kommit hem och fått ett värdigt boende och verkligen anpassat sig bra i samhället. Jag känner för övrigt inte till någon åldring hemma som har haft några problem med detta, trots att vi har tagit bort gamla, omoderna ålderdomshem. Utflyttningen har gått bra och varit lyckad. Gunhild Bolander frågar mig vad det får kosta. En utredning får möjlighet att arbeta, och då är det klart att utredningen kan säga: Detta kommer att kosta så här mycket, för det tycker vi skall genomföras. Men jag kan inte stå här och säga att så mycket pengar har anslagits. Det är naturligtvis utredningen som får komma med krav och säga: Det kostar så mycket att åstadkomma detta. Vi vet att landet har haft ekonomiska problem, och vi har inte hunnit rätta till allt under dessa sex år. Men vi får hoppas att vi får jobba vidare, och då tror jag säkert att de handikappade kommer att få det betydligt bättre framgent och bli integrerade i samhället på ett fint sätt. Det är klart att vi anser att det är viktigt för dem att få utbildning. Vi vet också att ansvaret ligger på kommunerna — det är de som skall klara detta. Men kommunerna drar sig naturligtvis för detta. Det är synd, eftersom vi har sagt att skolan skall integreras så att den som bor i en viss kommun skall ha möjlighet att gå i skolan hemma.

Herr talman! Vi moderater anser att förståndshandikappade och handikappade i allra största utsträckning skall kunna flytta ut och klara ett eget boende och t.o.m. klara ett eget arbete. Men det går inte för alla. Det finns en liten grupp människor med så grava handikapp — de har kanske funktionsnedsättningar och rörelsehinder kombinerat med att de inte kan se, höra eller tala — att de behöver den vård och omsorg som ges i ett vårdhem. Det gäller både barn och ungdomar samt vuxna. Skillnaden mellan oss och socialdemokraterna i de här frågorna är att det för socialdemokraterna finns en lösning som skall passa alla — vårdhemmen skall stängas — medan vi säger att det inte finns någon lösning som är bra för samtliga, utan att vi måste ha kvar många alternativ när det gäller vård och omsorg om handikappade.
Herr talman! Jag har inte begärt att Gunnar Ström här och nu skall säga vad handikapputredningens förslag kommer att kosta samhället i kronor och ören. Men det hade varit välgörande för de handikappade att här i dag få ett besked om huruvida regeringen är beredd att satsa något för att göra tillvaron lättare för de handikappade. Det är tydligt att Ansgargruppens arbete havererade på grund av att det inte fanns några pengar att hantera. Gruppen konstaterade klart att åtgärderna måste få lov att kosta pengar.

Att rulla frågorna ett varv och sedan börja om på nytt är att skjuta de besvärliga frågorna framför sig. Det är tydligt att man inte är beredd att ta vara på de goda förslag som har lagts fram, utan man skjuter över det hela till ett kommande utredningsuppdrag. Det är naturligtvis ett sätt att avfärda det som är svårt i dag.
Herr talman! När Gunnar Ström skulle försöka förklara vad utskottet egentligen menade med sina skrivningar, räddades han på ett oförtjänt sätt av att talmannen måste klubba eftersom taletiden var slut. Men jag tycker inte att han skall slippa undan så lätt, för det är ganska viktigt att vi får klart för oss vad som egentligen finns bakom utskottets skrivningar. Utskottet anför att de rörelsehindrade eleverna inte får vara beroende av att hemortskommunen har betalningsansvaret för deras gymnasiestudier och för omvårdnaden. Utskottet skriver också: ”Statens ansvar för dessa ungdomars möjligheter till gymnasiestudier bör slås fast.” Vad menas exakt med den skrivningen? Vilket ansvar har staten? Gunnar Ström måste enkelt kunna svara på den frågan, eftersom han har varit med och formulerat dessa meningar.
Herr talman! Först till Karin Falkmer: Jag håller med om mycket som Karin Falkmer säger här, att handikappade skall flytta ut och få ett arbete. Men precis som Karin Falkmer tror jag att det också finns många som behöver bo kvar och få den här vården. Vi har också i skrivningen sagt att alla inte kan flytta ut, eftersom det finns vissa som har andra behov. Men då skall de vårdhem där de handikappade är intagna få bättre standard och bli mer hemlika, så att de handikappade får en värdig tillvaro och trivs bra. Det skall vara betydligt bättre standard än på de gamla institutioner som vi har haft. Sedan till detta angående Ansgargruppen. Gunhild Bolander sade att vi skjuter problemen framför oss. Jag vet inte om det precis var problem beträffande de ekonomiska frågorna. Man kan väl samtidigt säga att det arbete som Ansgargruppen under två års tid har lagt ned i alla fall inte kan vara bortkastat. Det finns väl möjligheter för handikapputredningen att ta vara på detta och sedan gå vidare. Jag vet som sagt inte exakt hur mycket pengar som kan bli tillgängliga i detta sammanhang. Det är klart att man kan säga att talmannens klubba räddade mig i mitt förra inlägg, Margö Ingvardsson. Men vi tycker, som jag sade, att även den handikappade skall få möjlighet att känna sig som en vanlig människa. Därför skall handikappade naturligtvis få gå i den skola som finns på hemorten. Där skall det alltså finnas möjligheter för den handikappade att gå i gymnasieskolan. Vi tycker att kommunen skall ta detta ansvar även när det gäller en person som är svårt rörelsehindrad. När det gäller frågan om statens ansvar vill jag minnas att vi bedömde att denna grupp ungdomar skall ha denna utbildning och att staten, om jag får uttrycka mig så, får ligga bakom och knuffa på för att se till att detta problem löses på något sätt. Förhandlingar har ju pågått och pågår fortfarande. Om alla dessa ungdomar skall skickas till Skärholmen, blir det då inte för många av dem fråga om att vistas på, om inte vårdhem, så i varje fall institution? De får ju ge sig i väg hemifrån. Vore det inte betydligt bättre om dessa ungdomar kunde gå i gymnasieskolan på hemorten tillsammans med sina kamrater?

Herr talman! Vid tidigare riksmöten har Börje Nilsson och jag väckt motioner som syftat till att reskostnaderna för funktionshindrade inte skall bli större än för icke funktionshindrade. Jag har önskat, och önskar fortfarande, att reskostnaderna för dem som är handikappade skall bli likvärdiga med kostnaderna för dem som inte har något handikapp. Den kommunala färdtjänsten har kommit till för att utgöra ett alternativ för personer med sådana funktionshinder att de inte kan använda sig av ortens allmänna färdmedel. Färdtjänsten har, när den fungerar som bäst, blivit en viktig hjälp för äldre och handikappde, när de nu ges möjligheter att bo hemma i stället för att hänvisas till institutioner. För de yngre är färdtjänsten en nödvändighet när de skall delta i arbetsoch samhällslivet. Utvecklingen av färdtjänsten visar också att allt större grupper trafikanter hänvisas till denna. Genom färdtjänsten får dessa grupper naturligtvis ett mycket rikare liv. För att begränsa resandet har nu emellertid allt fler kommuner kraftigt höjt reskostnaderna. I många kommuner fastställs egenavgifter på 25-35 I av taxis priser. Detta medför att allt fler människor inte kan delta i möten, studiecirklar, organisationsarbete och politiskt arbete. Bl. a. visar statens handikappråd på denna utveckling i sin undersökning. Eftersom statsbidrag utgår till kommuner med 35 96 av färdtjänstkostnaderna, kan det anses naturligt att det till dessa bidrag knyts villkor att resenärens kostnader för resor blir likvärdiga med dem som gäller för ortens allmänna färdmedel. Vi vet att det förekommer orimligt stora geografiska skillnader beträffande kommunernas och landstingens verksamheter för de handikappade. Och hit hör då färdtjänsten. Dessa geografiska skillnader är oroande och måste tas på stort allvar. Vi kan aldrig slå oss till ro med att bostadsorten blir avgörande för handikappinsatsernas standard och därmed för handikappades levnadsförhållanden. Herr talman! Börje Nilsson och jag anser att man nu skall godta socialutskottets svar på vår motion. Utskottet hänvisar nämligen till att det just nu förekommer flera utredningar som gäller färdtjänsten. Bl.a. har socialstyrelsen en utredning som skall beskriva och analysera skillnaderna mellan kommunerna när det gäller den enskildes tillgång till färdtjänst. Även riksrevisionsverket har en utredning där man ser på skillnaderna kommunerna emellan. Vi hoppas att dessa utredningar skall arbeta snabbt och att vi sedan får ett förslag från regeringen, så att större rättvisa åstadkoms på detta område.

Herr talman! Folkpartiet har fyra egna reservationer till detta betänkande. Jag yrkar bifall till dessa, alltså till reservationerna 1, 2, 3 och 9. Folkpartiet står också bakom två reservationer gemensamt med moderaterna, folkpartiet och centerpartiet. Det är reservationerna 4 och 6, vilka jag också yrkar bifall till. Reservation 1 gäller möjligheter för handikappade till leasing av bil, vilket föreslås i motion §0207. Jag vill göra en kort sammanfattning av vad utskottet säger beträffande denna motion, vilket Gunnar Ström delvis redan har gjort genom att läsa innantill. Som skäl för att avstyrka motionen anför utskottet följande: Det är en dyr lösning, det är en dålig lösning, det är förmånligare att köpa bilen, bilen måste byggas om, om funktionshindren är stora och det är fråga om ett sämre alternativ. Det är klart att man utan vidare bör avstyrka en så dålig motion —i varje fall om det som står i betänkandet är riktigt. Motionen bygger delvis — och kanske på vissa punkter litet infernaliskt — på ett betänkande, Ds S 1986:11, avgivet av en ensamutredare. Vi tycker att man har dragit litet väl stora växlar på denna utredning samt att utredningsmannen på somliga punkter har fel och dessutom inte har utrett en del frågor. Vi menar att leasing naturligtvis inte är bra för alla men för somliga. Leasing är för somliga billigare än köp och i en del fall t.o.m. billigare än färdtjänsten, eftersom vissa åtgärder måste vidtas för denna. Leasing är alltså bättre för några, för att inte säga för ganska många, men inte för alla. Det är svagt av majoriteten att inte vilja gå grundligare till väga när det gäller att ta reda på vad leasing skulle kunna innebära för en del handikappade. Nu sänker majoriteten ett gott uppslag, med en delvis ofullständig utredning som barlast. Men förslaget kommer säkert upp till ytan igen — det kommer folkpartiet att svara för i nya motioner. Stöd till handikappade skall inte göras alltför fyrkantiga och likformiga. De bör vara flexibla och i görligaste mån individuella samt anpassas till den handikappades personliga behov och särskilda önskemål. Det har Karin Falkmer talat för, och jag instämmer i vad hon sade beträffande den andra reservationen till utskottets betänkande. Så litet om färdtjänsten, reservationerna 2 och 3. Folkpartiet vill ha en översyn av reglerna och bidragsnormerna. Vi vill ha en klar och entydig utformning av dessa normer, så att alla vet vad som gäller. Det finns för närvarande oklarheter på många punkter. Regeringen bör kunna göra en sådan översyn som vi föreslår i reservation 2. I reservation 3 föreslår vi att huvudmannaskapet för färdtjänsten skall överföras till landstingen. Färdtjänsten skall ha samma upptagningsområde som de allmänna kommunikationerna, dvs. samma upptagningsområde som länstrafiken. Då undanröjs bekymren med kommungränser och de besvär som man har med dessa i många län när det gäller färdtjänsten. Att få landstinget eller länstrafiken som huvudman för färdtjänsten skulle vara mycket bättre för de handikappade. I Stockholms län och i Östergötlands län är saken redan klar. Man har där inte avvaktat alla de utredningar som Gunnar Ström talade så vackert och energiskt om här, utan man har satt i gång. Jag undrar om inte de flesta landsting måste göra det, innan alla de utredningar kommer till skott som är initierade av regeringen och utskottsmajoriteten. Jag trodde att en socialdemokratisk regering skulle vara ledande i dessa frågor och inte vänta på att andra går före. Så till slut samordningen av barnhabiliteringen. Även i det fallet hänvisar utskottsmajoriteten till utredningar. Det genomgående temat i det som utskottsmajoriteten sagt här har varit: Vi väntar stilla.
Herr talman! Jag har begärt ordet för att ge besked i ett par av den här debattens viktigare frågor. Jag vill först ta upp diskussionen kring den s.k. Ansgargruppen och det förhållandet att Ansgar havererade på sin uppgift. Jag vill påminna riksdagen om att HCK, den samlade handikapprörelsens organ, i en skrivelse till mig begärde att Ansgar omedelbart skulle läggas ned och att en handikapputredning, som vi för övrigt redan hade börjat planera, skulle tillsättas. Det är inte nolldirektiven som har gjort Ansgars uppgift omöjlig. Man skulle enkelt kunna beskriva det så, att Ansgar har funnit att den lösning som man vill förorda egentligen ligger utanför det mandat som Ansgar har för sitt uppdrag. Därmed blir det nödvändigt att ta tag i den här frågan på ett bredare och annorlunda sätt. Man kan inte lösa alla de berättigade krav på förbättrade insatser som handikappade har, i synnerhet när det gäller handikappade barn och ungdomar, enbart genom att utvidga omsorgslagen: Det kanske rent av vore principiellt fel att ålägga just landstingen uppgifter som annars när det gäller övriga medborgare är uppenbara uppgifter för kommunerna. Detta är något av det dilemma som Ansgar hela tiden har brottats med. Men jag kan försäkra att när den nya handikapputredningen snart kommer i gång med sitt arbete, så skall den behandla dessa frågor skyndsamt. Den kommer att ha helt andra förutsättningar att gå framåt i utvecklingen. Vad gäller nolldirektiven och handikappområdet vill jag påpeka för riksdagens ledamöter att bilstödsutredningen, som nyligen avslutat sitt arbete, vilket lett till en proposition till riksdagen, också hade nolldirektiv. Utredningen föreslog ett system som visade sig mycket gångbart. Alla accepterade det egentligen. Det som sedan skedde var att regeringen bestämde sig för på vilken ekonomisk nivå den var beredd att gå in med ett bilstöd. Så kan man arbeta, även om man har nölldirektiv. Bilstödets budget var före reformen på 65 milj.kr. Nu är den på 255 milj.kr., så nog kan en utredning åstadkomma ekonomiskt resultat, även om den har nolldirektiv. Så till frågan om Skärholmen och den viktiga frågan om gymnasieutbildning för svårt handikappade ungdomar. Statens ansvar för dessa ungdomar i det läge som vi nu befinner oss i skall närmast tolkas så, att de förändringar som regering och riksdag har fattat beslut om, och som innebär att kommuner och landsting skall ta ett kostnadsansvar för dessa ungdomar, inte får gå ut över ungdomarnas utbildning. Det får inte bli en allmän dragkamp mellan olika huvudmän för att slippa ifrån kostnadsansvaret. Jag har en känsla av — liksom jag förstår att oppositionens talesmän har — att vi håller på att hamna i den situationen. Jag ser mycket allvarligt på den uppenbara svårigheten att få hemmahuvudmännen, kommuner och landsting, att ta det kostnadsmässiga ansvaret för de av sina gymnasieelever som råkar behöva skolgång på ett särskilt gymnasium. Jag kan instämma i att detta är oroande och att något måste göras. Vi kommer från regeringens sida att ta tag i den här frågan på ett lämpligt sätt. Min utgångspunkt är att de unga inte skall behöva komma i kläm i samband med denna i och för sig principiellt riktiga förändring, att kommunerna, som är ansvariga för alla andra ungdomars gymnasieskolgång, också blir kostnadsmässigt ansvariga för sina svårt handikappade ungdomars gymnasieskolgång.
Herr talman! Låt mig först säga att jag mycket uppskattar att statsrådet Lindqvist befinner sig i kammaren i eftermiddag, när vi behandlar de frågor som hör till statsrådets fögderi. Jag kan inte helt frigöra mig från tanken att de begränsade ekonomiska möjligheterna ändå har spelat en roll för Ansgargruppens omöjliga arbetssituation. Den misstanken kvarstår alltså. Jag vill gärna tolka statsrådet Lindqvists uttalande här i dag positivt. Det är kanske möjligt att nå resultat, om regeringen är beredd att tillskapa andra ekonomiska resurser för den nya handikapputredningen. Det kunde man ju då det gällde bilstödet. Där plussade man på ett antal miljoner, vilket var mycket välkommet. Att man måste sätta gränser på grund av att det inte fanns pengar fullt ut till det man skulle vilja genomföra är ju vad vi har fått oss berättat i regeringens förslag. Det går då inte att frigöra sig från att ekonomiska resurser måste tillskjutas för att det skall bli något konkret av handikapputredningens kommande arbete.
Herr talman! Även jag vill uttrycka vår tillfredsställelse med att ministern finns i kammaren här i dag och lyssnar på debatten. Jag tycker också att det känns bra att statsrådet delar vår bedömning om att rörelsehindrade gymnasieelever har hamnat i en besvärlig situation i och med att kommuner och landstingskommuner har fått det fulla kostnadsansvaret. Jag tycker också att det är mycket bra att statsrådet säger att något måste göras åt situationen. Då undrar jag givetvis vad man kan göra nu, så att fler elever inte hamnar i kläm och blir nekade gymnasieutbildning. Finns det egentligen något annat sätta än att staten går in och tar kostnadsansvaret, åtminstone när det gäller omvårdnadsdelen, för de här eleverna? Jag undrar om statsrådet har några andra förslag till lösningar. I så fall vore det bra om vi kunde få diskutera dem. Jag vill också passa på och fråga ministern om den handikapputredning som är aviserad kommer att bli parlamentariskt sammansatt eller om det blir någon form av expertutredning.

Herr talman! Jag skall begränsa mig till att ta upp de frågor som behandlas i de reservationer som vi moderater har ställt oss bakom. Jag ber inledningsvis att få yrka bifall till de reservationerna. Jag vill dock också något beröra personalproblemen med anledning av att det finns reservationer även på det området. Jag vill understryka att vi från moderat håll i andra sammanhang har pekat på nödvändigheten av att förbättra förutsättningarna för personalen, så att vi får erforderliga personalresurser till hälsooch sjukvården. Det är ju en mycket omfattande debatt som pågår i dag om just det problemet. Vi har från moderat sida pekat på utbildningen, vi har pekat på befordringsgången liksom arbetsförhållandena. Det här är inget unikt, utan det är sådant som vi alla är överens om att vi måste se över. Jag tror också att det är mycket angeläget att de ungdomar som väljer att utbilda sig till exempelvis sjuksköterskor när de sedan kommer in i arbetet också får arbetsuppgifter som motsvarar deras utbildning. Tyvärr fungerar det, tror jag, dåligt på det området på vissa arbetsplatser. Jag kan hänvisa till den unga sjuksköterska hemma i Jönköping som i veckan som gick i den lokala landstingstidningen uttalade sig ungefär så här: I höst söker jag till djursjukhuset. Hon var besviken över att hon inte hade fått arbetsuppgifter som hon tyckte motsvarade hennes utbildning. Hon hade tidigare varit sjukvårdsbiträde. Hon hade lånat pengar för att bli sjuksköterska och gått den utbildningen. När hon kom tillbaka till sin arbetsplats fick honistort sett samma arbetsuppgifter som hon hade haft tidigare. Hon ansåg nu att hon inte kunde fortsätta, och hon söker över till djursjukhuset i samma stad. Jag tycker det är beklagligt om ungdomar som utbildas får en sådan uppfattning när det gäller värdet av kunnande och utbildning. Här kommer i stor utsträckning också lönen och skatterna in i bilden, men jag skall inte fördjupa mig i det. Vi moderater menar att möjligheten att välja arbetsgivare också är viktig för yrkesvalet. Det är intressant att konstatera att de alternativa arbetsgivarna på vårdområdet inte egentligen har några personalproblem. Ofta står folk i kö för att få arbeta hos dem — det är många sökande till varje arbete. Jag kan ta ett exempel. Hemma i Tranås öppnas nu ett alternativt daghem. Vi vet att det är ganska svårt för kommunerna att få daghemspersonal. Det var 40 utbildade förskollärare som sökte platserna bara till detta alternativa daghem. Detta visar också att vi moderater har rätt när vi säger att man måste lägga stor vikt även vid möjligheterna att välja arbetsgivare när det gäller att klara personalrekryteringen till den viktiga vårdsektorn. Herr talman! Jag vill så gå in på vår reservation när det gäller vårdgarantin Vi vet alla att många svårt sjuka i dag får vänta länge innan de får den vård, den operation, som de behöver. Vi moderater har lagt fram ett förslag som innebär att man, om man inte får vård i det egna landstinget, skall ha rätt att söka vård i annat landsting eller hos privat vårdgivare. Om man inte i rimlig tid kan få vård i Sverige skall man ha rätt att söka vård utomlands. Vi vill ha ett beslut i riksdagen om en lag som helt enkelt ger den sjuke den rättigheten. Vi har sagt att det egna landstinget skall betala. Vi betalar ju alla vår landstingsskatt och vår sjukförsäkringsavgift. Då är det också rimligt att man får en lagstadgad rätt till hjälp, till operation, när man är sjuk. Jag tycker att det är beklagligt att vi inte kan enas om en sådan stark skrivning, att vi i lag ger de sjuka rätt att få vård. De pengar som den sjuke betalat in skall också följa honom som patient, oavsett var han söker vården. Vi har också visat på nödvändigheten av att det inom vissa specialiteter finns lättillgänglig specialistvård i primärvården. Vi har t.ex. tagit upp gynekologin. Vi har i en annan reservation, med utsgångspunkt i en motion, sagt att invandrarkvinnorna, på grund av att de ofta har ett annat kulturmönster, måste ha rätt att få en kvinnlig gynekolog. Till sist, herr talman, tar vi upp den mycket omdiskuterade NUU nämnden. De borgerliga ledamöterna yrkar i reservationen att nämnden skall avskaffas och att vi skall få till stånd ett smidigare sätt att fördela de medel som staten skall skjuta till när det gäller undervisningssjukhusverksamheten. Det märkliga är att NUU-nämnden i dagsläget nästan har tagit på sig uppgiften att påverka sjukvårdsutvecklingen utifrån en övergripande statlig funktion. Från moderat sida menar vi att NUU-nämnden inte har den uppgiften och egentligen inte heller skall ha den uppgiften. Vi har i stället visat på andra lösningar. Vi beklagar att statsmakternas ansvar för hälsooch sjukvården är för dåligt. Vi vill inrätta t.ex. en stark medicinalstyrelse, som i större utsträckning tar på sig det ansvaret. Men NUU-nämnden skall enligt vår uppfattning inte på det sätt som man i dag gör styra nödvändiga investeringar i de enskilda landstingen. Vi måste hitta ett smidigare och mer rationellt sätt att fördela de statliga pengar som skall utgå i form av stöd till viktig utrustning vid undervisningssjukhusen. Herr talman! Med det anförda ber jag än en gång att få yrka bifall till de reservationer i föreliggande betänkande som vi moderater varit med och undertecknat.

Herr talman! Dagens sjukvårdsdebatt handlar om bl.a. personaloch rekryteringsfrågorna och köerna inom vården. Det är två stora frågor som måste lösas på ett fullgott sätt. Vilka krav kommer då att ställas på hälsooch sjukvården fram till sekelskiftet? Antalet äldre äldre kommer att öka mycket snabbt. Antalet som har firat sin 85-årsdag kommer år 2000 att vara dubbelt så stort som det var 1980. År 1985 var 1,5 96 av befolkningen äldre än 85 år. Men dessa våra allra äldsta hade så stort vårdbehov att de belade hela 24 90 av alla sjukhussängar. När framtiden skall bedömas räcker det inte med befolkningsstatistik. Teknik och vetenskap går framåt — så sker också otvetydigt på läkarvetenskapens område. Ny teknik och nya metoder och bättre mediciner gör att allt fler sjukdomstillstånd går att bota och lindra, i allt högre åldrar. Ibland ger nya rön — med budgetkamrerarens ögon — besparingar, men oftast leder utvecklingen på vårdområdet till ökande kostnader. Kort kan sägas att utvecklingen leder till större livskvalitet för många men att utvecklingen kostar pengar. Ett annat mått på äldre-äldre-utvecklingen är att de som i dag är äldre än 75 år utnyttjar närmare 60 96 av antalet vårddagar. Utan en levande kontakt med äldre människor kan det ibland vara lätt att ifrågasätta värdet av ett allt längre liv. Det finns starka skäl att reagera mot ett sådant ifrågasättande. Dels är det felaktigt, dels speglar det en människosyn som är oförenlig med våra grundläggande humanitära värderingar. Den ökande kunskap om åldrandet som framkommit under senare år visar emellertid också på mycket stora förbättringar i de äldres hälsa. Med stor sannolikhet kommer också dessa förbättringar att fortsätta. Det innebär att vi inte bara lever längre och längre utan att vi också får bättre och bättre förutsättningar för ett aktivt liv långt upp i åren. Sammantaget kommer äldre-äldre-utvecklingen tillsammans med läkarvetenskapens utveckling att medföra nya stora krav på vården — alltifrån Hur vi i vårt land skall leva upp till de kraven beror mycket på hur vi klarar av att utbilda, rekrytera och behålla en engagerad personal. I reservation 1 framhåller centerrepresentanterna att ett stort ansvar för den s.k. personalförsörjningen ligger på kommuner och landsting men att regering och riksdag också har sitt ansvar. Kommuner och landsting har ett stort ansvar för personaltrivsel, fortoch vidareutbildning, arbetsförhållanden m.m. Regering och riksdag har ansvaret för att antalet utbildningsplatser blir rätt avvägt. Det finns många tecken som tyder på att det kommer att bli allt svårare att rekrytera personal till vård och omsorg. Antalet unga i åldrarna 15-19 år sjunker fram till sekelskiftet. 80-talets starka tonvikt på ekonomi och teknik har indirekt inneburit att vårdarbetet kommit på opinionens bakkälke. Detta i kombination med sjukvårdens krav på verksamhet dygnet runt, veckan runt, året runt, liksom en ökande vårdtyngd, gör att vårdyrkenas attraktionskraft minskat. Lägg också till detta det förklenande talet om skatteförsörjda offentligt anställda samt de ibland mycket onyanserade jämförelserna mellan t.ex. industrins produktivitetsutveckling och sjukvårdens produktivitetsutveckling. Att torka bajs, ge tröst eller föra kniven går inte att skynda på med några procent år från år. Herr talman! Enligt centerns uppfattning finns det inget finare arbete än att vårda sina medmänniskor. Alla arbeten är viktiga — men vårdarbetet får aldrig nedvärderas. Mycket tyder tyvärr i dag på att vården under många, många år framåt kommer att få leva med läkarbrist och sjuksköterskebrist. Regeringen och riksdagen har hela ansvaret för utbildningsdimensioneringen. Under de senaste tre åren har alla som satt sig in i frågan varit eniga om att läkarutbildningen i Umeå behöver byggas ut. Talet om valfrihet i läkarval — och lika rätt till hälsooch sjukvård — skorrar mycket falskt i stora delar av Norrland och i stora delar av Sydoch Mellansverige. Flertalet av motionerna som kammaren behandlar i dag har också sin bakgrund i att nyckelpersonal fattas. Det är för mig obegripligt att regeringen med sin överblick inte har kommit till skott i frågan om utökad läkarutbildning i Umeå. Det är för mig lika obegripligt att partierna i utbildningsutskottet inte tagit sig samman och enats om att utöka läkarutbildningen i Umeå. De som menar allvar med valfrihet i läkarval och lika rätt till hälsooch sjukvård borde kunna utöka läkarutbildningen omedelbart och dessutom begära en ny översyn av den totala läkarutbildningsdimensioneringen. Regering och riksdag har delegerat det mesta av vård och omsorg till kommuner och landsting. Utbildningsdimensioneringen ligger kvar på regering och riksdag. Den tas inte på tillräckligt allvar, varken i fråga om läkarutbildning eller i fråga om andra yrkesgrupper. Jag ber att få yrka bifall till reservation 1. Den borde ha varit en enhällig utskottsskrivning. Årets lönerörelse gav ett bra utfall för vårdanställda. Speciellt glädjande är förbättringarna för obekväm arbetstid. Kjell-Olof Feldt har starkt framhållit 4-procentsmålet även för vårdanställda. Det var helt nödvändigt för vårdens kunder att löneutfallet blev väsentligt högre än vad den socialdemokratiska regeringen önskade. Den överhettade arbetsmarknaden i storstäderna gör emellertid att risken är stor för löneglidning i andra avtalsområden, som gör att den lilla merförbättring som vården fått har ätits upp efter avtalstidens utgång. På många sätt framstår koncentrationspolitiken i dag som ett hot mot vård och omsorg. Men mer om det senare. Spri har under en period arbetat med och utvärderat ett försök med flextid. Spri brukar inte rekommendera sjukvårdsansvariga att följa utgivna rapporter, men i detta fall har ett undantag gjorts, och Spri förespråkar klart att flextid bör införas i vården. Det rör sig när det gäller vård inte om vanlig flextid utan om något man kan kalla flextid med ordning. Med det menas att personalen sinsemellan gjort upp att några alltid skall vara på arbetsplatsen vid t.ex. morgonpassets början. Utvärderingen har visat att flextiden är bra både för personalen och för patienterna. Rytmen blir lugnare. Håller man t.ex. på att mata en patient vid normalarbetstidens slut sitter man lugnt kvar, kommer man tidigare till passet finns det alltid någon morgontidig som vill upp, osv. För personalens del har schemaläggningen tagit ett stort steg mot att fastläggas av personalen själv på avdelningsoch vårdcentralnivå. Flextiden har inneburit ett ökat ansvarstagande av personalen och ett ökat förtroende för personalen. I en reservation berörs den täta helgtjänstgöring som förekommer på många håll. Flextidsutvecklingen innebär en decentralisering till basnivån, till fronten. Beslut om ekonomi och verksamhet decentraliseras också i snabb takt till basnivån. Detta tillsammans med de bättre obekvämtidsersättningarna gör att det finns goda förutsättningar att tillgodose önskemålen om var-tredjehelg-tjänstgöring — för alla som så önskar. Centerpartiet kommer med kraft ute i länen att verka för att var-tredje-helg-tjänstgöring skall bli verklighet för dem som så önskar. Betänkandet behandlar också köerna inom sjukvården. Jag läste t.ex. om att Carl Bildt hade tagit upp de hjärtsjukas köande till thoraxklinikerna som ett exempel på hjärtlöshet. I sak håller jag och centern i sin helhet med Carl Bildt om att köerna till hjärtoperationer och på vissa andra områden är oacceptabelt långa. Men Carl Bildt, eller hans talskrivare, är i denna fråga historielös. I tre år har socialdemokraterna och moderater i Landstingsförbundets styrelse försenat starten av en thoraxklinik i Umeå. Sedan försenade den socialdemokratiska regeringen frågan ytterligare. Moderaterna i Landstingsförbundet har också hela tiden varit emot att thoraxoperationer skall få ske i Örebro. Hade moderaterna i Landstingsförbundet fått som de velat, skulle det i år inte ha skett 300 thoraxoperationer i Örebro. I utskottstexten står det att Umeåthorax skall göra sin första operation i dagarna. Jag kan glädja kammaren — och dem som köar för hjärtoperation — med att i Umeå redan 23 personer har opererats. På årsbasis räknar den duktige klinikchefen Torkel Åberg med 700 operationer. Hade den kliniken fått komma i gång för tre år sedan, så skulle kösituationen ha varit en helt annan. Ansvaret för de hjärtlösa thoraxköerna ligger alltså i hög grad på socialdemokraterna och moderaterna. Centerpartiet har vid två olika beslutstillfällen utan stöd från något annat parti i Landstingsförbundets styrelse reserverat sig för start av klinik i Umeå. Med Carl Bildts språkbruk kan man alltså säga att endast centern haft hjärta för de hjärtsjuka. Operationerna inom de mest diskuterade köområdena —thorax, höfter och starr — har emellertid ökat kraftigt under de senaste två åren. Utskottet berör också frågan om köbidraget från staten. Ser man på ökningstrenden före och efter köbidragstiden, verkar köbidraget inte i någon större utsträckning ha påverkat ökningstakten. Ökningstakten har mer att göra med att fler utbildats inom köområdet. Dessutom överförs kunskaper från den bästa kliniken till kliniker som inte har varit lika bra. Vi i centerpartiet delar alltså helt moderaternas uppfattning om att sjuka människor inte skall behöva vänta på operationer eller annan kvalificerad hjälp. I detta sammanhang går det dock inte att helt bortse från de ekonomiska förutsättningar som gäller i olika landsting samt de förutsättningar som gäller för sjukvården i allmänhet. Socialdemokraterna har under åren 1986, 1987 och 1988 på olika sätt gjort ingrepp i landstingsekonomin, som innebär att vården och omsorgen har berövats ca 10 miljarder kronor — 10 000 milj.kr. är mycket pengar. Detta har självfallet satt sina spår — i form av köer och försämrad sjukvårdsservice. Hur har då Feldt kunnat lägga fram dessa förslag? Socialministern och sjukvårdsministern borde gå omkring på gator och torg och säga ifrån, men så har inte skett. I kamrerare och maktpolitiker Feldts ögon var besparingar inom kommuner och landsting — dvs. besparingar beträffande vård och omsorg — en lätt väg att vandra. Han visste att herrar Westerberg och Bildt i riksdagen önskade att kommuner och landsting, dvs. vård och omsorg, skulle drabbas ännu hårdare. Majoriteten var klar — förslagen skulle inte få någon nämnvärd kritik. Att centerpartiet alla tre åren låg klart under regeringen när det gäller besparingar inom vård och omsorg kunde Feldt ta lätt på med 3 96 av pressen är det svårt att nå ut med information. Från centerpartiets sida anser vi att talet om ”bort med köerna”, ”eget rum i vården” osv. skulle få större betydelse i sak, om indragningarna inom vård och omsorg hade varit mindre. Om vi ser på indragningarnas storlek sedan 1986, finner vi att det faktiskt är centerpartiet som med större fog än såväl socialdemokraterna som folkpartiet och moderaterna kan göra sådana här slagord till sina. Men vi i centerpartiet vet att sjukvårdens problem inte löses med slagord utan med tungt och träget arbete, i första hand av vårdens anställda och vårdens privatpraktiserande. Vidare vill jag i detta sammanhang beröra den debatt som har förekommit mellan företrädare för specialiserad lasarettsvård och företrädare för primärvården. Vi i centerpartiet anser att framför allt utvecklingen inom äldreomsorgen gör att primärvården måste tillföras nya resurser. Enda sättet att klara trycket på grund av äldre-äldre-utvecklingen är en utbyggd primärvård och ett utbyggt samarbete mellan primärvård och socialtjänst. Kvaliteten på hemtjänsten måste bli betydligt bättre. Dessutom måste ordentliga personalförstärkningar åstadkommas under 90-talet. Samtidigt har många politiskt ansvariga klart underskattat äldre-äldreutvecklingen och det ökande trycket på lasarettens olika specialistavdelningar, vilket är en följd av de nya framstegen. Personligen förstår jag att många specialister på sjukhusen, som successivt upplevt det ökade trycket, har känt sig missförstådda av alla dem som sagt att primärvården skulle lösa de flesta problemen. Vi bör nog litet till mans beklaga viss tidigare ensidighet i vårt ” sätt att uttrycka oss. Sanningen är nog den att trycket ökar starkt överallt och att det inte finns någon anledning till motsättning mellan öppna och slutna vårdformer. Däremot är det nog dags att med visst eftertryck säga att vi i dag har ännu större anledning — och så kommer det vara även framöver — att icke ta bort några ytterligare vårdplatser på lasaretten, sjukhemmen eller ålderdomshemmen. Den framtida utbyggnaden av hemsjukvården och primärvården kommer alltså inte att kunna finansieras genom vårdplatsneddragningar, utan den skall finansieras med nya pengar. Herr talman! Avslutningsvis vill jag framföra att vårdens problem inte löses genom systemskiften eller stora organisationsförändringar utan genom ett tålmodigt och ansvarsfullt arbete utfört av professionella människor på basnivå — dvs. på kliniker, avdelningar och vårdcentraler — samt genom ett utbyggt och öppet samarbete dels mellan offentlig och privat vård, dels mellan kommuner och landsting. Jag yrkar bifall till reservationerna 1, 6, 9, 11 och 13.

Herr talman! Jag skall tala om de två motioner från vpk som behandlas i detta betänkande. Den första motionen handlar om bättre arbetsförhållanden i vården. Vårdarbetet är lågavlönat och tungt. Det utförs till nästan hundra procent av kvinnor. Det är märkligt att de tunga kvinnoyrkena har så låg status. De är ju ändå så viktiga. Vad skulle sjukvården vara utan vårdbiträdena och sköterskorna? Arbetstyngden är ofta stor, och underbemanning och arbetsscheman gör att personalen vanligtvis måste arbeta varannan helg. Vi i vpk menar att vårdpersonalen inte skulle behöva arbeta mer än högst var tredje helg, eller en helg per månad. Jag har läst en tidningsintervju med Gertrud Sigurdsen, där hon sade att hon också hade mött det här kravet från vårdpersonal när hon gjort studiebesök. Det viktigaste och oftast förekommande önskemålet är att bara behöva arbeta var tredje helg, enligt tidningsintervjun. Vidare skulle sex timmars arbetsdag också innebära betydligt bättre arbetsvillkor för vårdpersonalen. Både orken och rekryteringen skulle påverkas, men också personalens vilja att stanna kvar i vården. Detta är den ena sidan — alltså att göra arbetstiderna kortare och arbetsförhållandena mer drägliga. Sedan har vi den andra sidan — alltså att skapa utvecklingsmöjligheter och befordringsvägar för vårdpersonalen. Man kan med all sannolikhet utgå från att de rektryteringsproblem som i dag finns inom vården kommer att förvärras. Detta framgår bl.a. av de siffror som Börje Hörnlund nämnde. Redan i dag är läget akut på många håll. För att inte läget skall förvärras ytterligare måste vårdpersonalen verkligen ges möjligheter till utveckling i arbetet. Utskottet avstyrker vår motion, trots att man i utskottet så väl vet att något måste göras för att vårdpersonalens situation skall kunna förbättras. Det behövs konkret handlande nu för att undvika att vårdkrisen förvärras. Förslag till några av dessa nödvändiga åtgärder återfinns i nämnda vpkmotion. Utskottet hänvisar till olika projekt som pågår, och det pågår onekligen en del sådana. Men nu är det faktiskt bråttom med att också fatta konkreta beslut. De bra konkreta förslag som redan finns måste förverkligas. Det går inte attt.ex. vänta på resultatet av arbetstidskommitténs eller Landstingsförbundets eller Spris arbete, för nu är det bråttom. Åtgärder måste till nu. Med detta yrkar jag, herr talman, bifall till reservationerna 2 och 4. Det finns en tröghet i riksdagens beslut. Allt skall vara till hundra procent — för att inte säga tusen procent — utrett innan riksdagen vågar fatta beslut. Nästan allt hänvisas vidare. Finns det ingen lämplig utredning som man kan hänvisa till, ja, då hänvisar man till tidigare symposier eller konferenser. Så är det t.ex. när det gäller prostatasjukdomar. Vi i vpk har föreslagit att alla män skall få genomgå regelbundna hälsokontroller för att man på ett tidigt stadium skall kunna upptäcka prostatacancer. Läkarna slår nu larm om den höga dödligheten i prostatacancer. Männen söker läkarvård alldeles för sent, säger läkarna. I nästan vart annat fall har cancern redan spridits i kroppen, och sju av tio män dör av sjukdomen. Prostatacancern har gått om bröstcancer som den vanligaste tumörsjukdomen i Sverige. Minst 4 500 män drabbas varje år. Många nonchalerar riskerna. En undersökning tar bara en halv minut. Antalet cancerfall och dödsfall skulle kunna minskas om männen lät undersöka sig i tid, tror läkarna. Prostatacancer är i Sverige den vanligaste elakartade sjukdom som leder till döden hos män och utgör 22 26 av all cancer hos män. Förändringar av cancernatur uppträder hos var femte man efter 50-årsåldern och hos nästan varannan efter 70-årsåldern. Skandinavien och USA har den högsta frekvensen av prostatacancer i världen, medan denna sjukdom är ovanlig i Kina och Japan. Om japaner flyttar till USA får de prostatacancer lika ofta som amerikaner. Prostatacancer ökar tydligt hos USA:s svarta befolkning, och låg social standard misstänks också innefatta någon utlösande faktor. Det jag hittills har sagt visar att regelbundna undersökningar av prostata är synnerligen viktiga. Undersökningen är alltså enkel, men den fordrar rutin. Ett program krävs för att dessa undersökningar verkligen skall komma till stånd med den regelbundenhet som behövs. Utskottet har ens.k. positiv skrivning i sin avslagsmotivering. Det sägs att vissa positiva resultat har rapporterats från försök. Utskottet vill att äldre män som ändå kontrolleras också skall låta undersöka prostatan. Så långt kan utskottet sträcka sig. Man vill avvakta de pågående diskussionerna innan man vågar slå till med något beslut i frågan. Under tiden får flera män prostatacancer, och många får det obotligt. Med detta yrkar jag bifall till reservation nr 7. Vidare vill jag yrka bifall till reservation nr 6, där frågan om specialisttjänster inom primärvården tas upp. I reservationen krävs att barnläkare, gynekologer och barnmorskor skall finnas tillgängliga inom primärvården. Det finns en stor oro ute i landet över vad som nu sker inom dessa båda verksamhetsfält. En nedrustning är på gång av den så betydelsefulla mödraoch barnhälsovården. Bakom den nu rådande organisationsmodellen ligger den s.k. familjeprin cipen, som innebär att en och samma läkare eller sjuksköterska skall sköta en familj. Vid primärvårdens utbyggnad kan det bli så att de mest utsatta gruppernas behov inte tillräckligt beaktas. Hit hör psykiskt sjuka, mindre barn, barn med speciella behov och kvinnor — speciellt gravida kvinnor. Därför är det mycket viktigt att vissa specialisttjänster också i fortsättningen finns kvar för dessa grupper, och det naturliga är då att dessa specialister knyts just till primärvården. Om allmänläkaren och distriktssköterskan får ta över vad barnmorskan, barnläkaren, barnsjuksköterskan och gynekologen har gjort, är det risk för att vård och omsorg försämras. En barnläkare har t.ex. en gedigen utbildning i just barnsjukvård. Tre års studier ägnas åt barnmedicin, medan allmänläkaren bara har fyra månaders utbildning i barnsjukvård. Detsamma gäller barnsjuksköterskan. Vuxensjukvård skiljer sig från barnsjukvård, och därför är det viktigt att värna om specialistutbildning. De speciella barnsjuksköterskorna, som inom primärvården har utgjort barnhälsovårdens ryggrad, skall bort om planerna går igenom, och behörighetskravet skall inskränkas till ett fåtal tjänstetyper. Barn skall alltså vårdas av sjuksköterskor som inte har den kunskap som behövs för att de skall kunna vårda och sköta just sjuka barn. Herr talman! Jag vill också yrka bifall till reservation nr 9, där frågan om resurser till tortyroffer tas upp.